Fru talman! Åke Selberg var nästan lyrisk över hur bra det gick med omställningen av jordbruket. Jag delar i och för sig uppfattningen att det är glädjande att det har blivit en så stor anslutning. Men jag vill understryka att det är viktigt att utvärdera och analysera var i landet som det sker en omställning och hur det går till. Det är också viktigt att bevara jordbruket och den levande landsbygden i de delar av landet där den spelar en stor roll, naturligtvis för livsmedelsproduktionen men också för landskapsbilden, infrastrukturen osv. Där finns all anledning att vara fortsatt vaksamma. Vidare berördes EG-perspektivet. Med tanke på den förestående EG-anslutningen för Sveriges del -- som vi från vänsterpartiets sida inte är så särskilt positiva till -- undrar jag om Åke Selberg tror att det är möjligt för Sverige att inta den hållning som gjordes i GATT-förhandlingarna som tyvärr misslyckades. Jordbruksministern och Anita Gradin ledde förhandlingarna. Det gjordes i det uppenbara syftet att nå fram till en lösning att åstadkomma neddragning av subventioner och skydd när det gäller industriländerna. Häromdagen kunde man läsa i media att frihandelsoganisationen GATT riktade stark kritik mot EG. Det är EG som är den största bromsklossen i processen. Det EG som i vårt land så ofta framställs som så internationalistiskt och frihandelsvänligt är ett mycket protektionistiskt block. Jag undrar om det kommer att vara möjligt för Sverige att försöka driva processer som gagnar tredje världens länder, när vi själva skall sitta som nära anslutna eller t.o.m. som medlemmar i EG. Det är en viktig fråga inte bara för svensk del, utan även när det gäller den globala solidariteten med tredje världens länder. Konkurrensaspekter berördes också här. Det hör inte till detta betänkande. Men det är naturligtvis viktiga frågor när vi diskuterar livsmedelspolitiken. Det får mig återigen att tänka på de krav som vi har rest när det gäller ekologiskt lantbruk. Det är också ett konsumentkrav. Om vi lyckas få en ökad konkurrens och bryta de fåtaliga kedjornas dominans, kommer situationen att underlättas för de små jordbruksägarna som har svårt med distribution och att komma ut i handeln. Hur tror Åke Selberg att den alternativa odlingen skall kunna hävda sig mot dessa jättar? Jag är övertygad om att när man väl har kommit över de inledande problemen kommer man att hävda sig i kraft av kvalitet och bra produktion. Men hur skall man kunna klara själva inledningen när det ser ut som det gör med den oerhört monopoliserade marknaden som vi har? När det gäller renräkningen delar jag Lennart Brunanders uppfattning. Det var inte omöjligt att föra en diskussion i utskottet. Det fanns en diskussion. Det fanns en utgångspunkt att diskutera om man ville göra sig av med den ociviliserade tvångsslakten. Men det var inte socialdemokraterna intresserade av. Då får man finna sig i att det blev nej på den punkten.

Fru talman! Jag tycker att jag inte fick något vidare svar på mina frågor. Jag tror att man måste ta dessa problem med EGs roll när det gäller handelspolitiken i allmänhet men jordbrukspolitiken i synnerhet på allvar. Man måste fundera över de problem som det faktiskt kommer att bli med den jordbrukspolitiska väg vi försöker slå in på till gagn för ett mer varierat och kreativt jordbruk och till gagn för framför allt tredje världens länder. Sverige i samband med en nära anslutning till eller t.o.m. ett medlemskap i EG att kunna stå fast vid de positioner vi har intagit när det gäller arbetet med den internationella jordbrukspolitiken? Jag tycker inte heller att jag fick något svar på min fråga om stimulanser av det ekologiska jordbruket, den alternativa odlingen. Jag har utgått från att vi delar uppfattningen att detta är en mycket väsentlig del av det svenska jordbruket, även om det arealmässigt har en liten omfattning. Det ekologiska lantbruket har ju faktiskt ökat ganska mycket under de senaste åren särskilt i och med omställningsstödet, som mycket kortsiktigt infördes och som inte längre finns kvar för ominställda arealer. Jag trodde att vi delade uppfattningen att det var en viktig del av jordbruket. Jag skulle gärna vilja få klart för mig hur socialdemokraterna menar att man skall stimulera till en ökad omfattning för den alternativa odlingen, när vi nu går från den reglerade jordbruksprispolitiken till ett nyare och friare jordbruk. Hur skall samhället kunna hjälpa till så att dessa små delar av jordbruket får en rimlig chans att hävda sig? Det är enligt min uppfattning litet naivt att tro att marknadens krafter skall kunna åstadkomma dessa förändringar. Jag tror inte att detta kommer att bli fallet. Strukturerna är nämligen redan så fastlåsta, och det måste därför till aktiva åtgärder från samhällets sida.
Fru talman! Jag kan än en gång upprepa för Lennart Brunander att vi i fråga om gränsskyddet står kvar vid det beslut som fattades i våras. Det är självklart att konkurrenslagstiftningen när den blir klar kommer att beröra alla aktörer. Annika Åhnberg frågade om EGs roll och om vi tar detta på allvar. Självfallet tar vi det på allvar. Det råder inget tvivel om att marknaden kommer att bli betydligt större. Som vi ser det kommer det också att innebära en klar fördel för svenskt jordbruk. Men man måste naturligtvis i förhandlingarna se till att det leder fram till ett bra resultat. De internationella åtagandena kan enligt min uppfattning med all säkerhet fortsätta. Det finns inom de nuvarande ramarna en hel del resurser för den ekologiska odlingen och även möjligheter till stöd. Detta är en viktig del av jordbruksnäringen om än inte så stor, det vill jag hålla med Annika Åhnberg om. Jag är helt övertygad om att den ekologiska odlingen så småningom kommer att få ett rejält genomslag i och med att konsumenterna talar om vad de vill köpa och vad de vill ha för sorts livsmedel. Vi kan vara helt överens om att marknadskrafterna inte löser alla dessa problem. Men det är viktigt att sätta in resurser just på marknadsföringen av de här fina produkterna.

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 22 behandlas budgetfrågor. Därvid utgör den del som beror av förra årets beslut om en ny livsmedelspolitik ett viktigt inslag. Avgörande för att denna nya politik skall lyckas är att omställningsprogrammet, anpassningen av produktionen till nära balans, kan förverkligas. Processen har knappast underlättats genom regeringens agerande, vilket också nämnts tidigare i debatten. Anpassningsprocessen skulle t.ex. kunna ha underlättats om regeringen hade gått med på att lyfta bort sockeröverskottet och hade bidragit till en snabbare minskning av mjölköverskottet genom att låta mejerinäringen själv förstärka avgångsstödet till mjölkproducenterna. Detta har inte skett. Resultatet har därför blivit att 10 000 hektar av sockerbetsarealen nu friställs under innevarande år. Kanske kommer man i stället att odla spannmål där. En annan följd har blivit en prissänkning på producentmjölken, en prissänkning som har varit relativt kraftig. Inom oppositionen är man angelägen om att beslutet från juni förra året kan fullföljas fullt ut, och man har därför i utskottet enat sig på vissa punkter. Utskottet underströk förra året att det var av största vikt att den livsmedelspolitiska reformens effekter kunde följas noggrant och kontinuerligt. I enlighet härmed har utskottet nu vid behandlingen av budgetförslaget ägnat särskild uppmärksamhet åt reformens effekter för bl.a. odlingen av vallfrö, konservärtor och bruna bönor samt för fårnäringen. I förra årets beslut utfäste sig utskottet att se till att det stöd och skydd som utgått till dessa områden skulle fullföljas med hänsyn till att EG på liknande sätt skyddar dessa produkter. Nämnda produkter är fullt konkurrenskraftiga i ett framtida EG och måste därför behållas i den svenska produktionen även fram till dess att Sverige kommer med i EG. Därför läggs nu 32 milj.kr. utöver regeringens förslag till odling av vallfrö, konservärtor och bruna bönor samt till lamm och fårkött. Jag noterar också med glädje att vi moderater har lyckats få stöd för den ädellövskogssatsning på åkermark som något kan bidra till att åkerarealen minskar. Nu kommer anläggningsstöd härtill att utgå även då visst inslag av barrplantor, t.ex. lärk, förekommer. Dessa inslag av barrträd har till syfte att fungera som skydd för de ömtåligare lövplantorna. Beslutet är klokt, fru talman. Utan detta skulle många planteringar företrädesvis ske enbart med granplantor. Många skulle inte ha tagit risken att få en misslyckad ädellövskogsplantering. Fru talman! Jag är däremot besviken över att stödet har uteblivit på några andra punkter. Om produktionen av vallväxtfrö skall kunna bibehållas även på längre sikt utan gränsskydd och på ett kostnadseffektivt sätt krävs att vallfrönämndens funktioner bibehålls på lämpligt sätt. Detta borde riksdagen besluta. Vi får förmodligen anledning att återkomma till den frågan. Vidare har vi en reservation angående leukosprogrammet, nämligen reservation nr 44. I sjukdomsbekämpningsprogrammen. Detta har medfört att planeringen har gjorts utifrån effektivaste möjliga programgenomförande men utan att man räknat med dramatiska ekonomiska begränsningar. Genom att regeringen i budgetpropositionen avsatt en post om endast 20 milj.kr. för leukosprogrammet riskerar dess genomförande att fördröjas. En fördröjning av friförklaringstidpunkten skulle för jordbruket komplicera en EG-anslutning och borde inte ha accepterats. Jag vill erinra om att uppåt 100 000 mjölkkor i landet på grund av omställningsprogrammet måste försvinna under en relativt kort tidsperiod. I det läget vore det synnerligen välbetänkt att i stället påskynda utslaktningen av leukosinfekterade djur. Regeringen borde återkomma till riksdagen med förslag som är anpassade till en svensk anslutning till EG. Jag tror att det vore välbetänkt att så göra. Fru talman! Jag har inga andra yrkanden utöver dem som redan framförts av Sven Eric Lorentzon.

Fru talman! Jordbruksutskottets betänkande 22 innehåller också -- utöver vad Åke Selberg redogjort för -- ämnena fiske, djurskydd och djurhälsovård, växtskydd och jordbrukets miljöfrågor, livsmedel och utbildning samt forskning. Jag skall närmast redogöra för några av dessa ämnesområden och reservationerna i anslutning därtill. Sedan införandet av det fria handredskapsfisket vid södra ostkusten, längs Gotlands och Blekinges kuster samt i de stora sjöarna har motioner väckts i riksdagen med negativa synpunkter på det fattade beslutet. Det är främst moderaterna som inte uppskattar denna frihet. Intrång på fiskerättshavare och kapitalets boning får inte ske. En naturlig sak för moderaterna är att värna om dessa värden och dessa människor. Friheten för människor med fiskeintresse har inte så stor betydelse för moderaterna. Beslutet 1985 innebar att ersättning skulle utgå för allt personligt inkomstbortfall på grund av uteblivna förtjänster från fiskekortsförsäljning, arrenden m.m. som vattenägarna kom att vidkännas till följd av införandet av fritt handredskapsfiske. Nu vill majoriteten i utskottet, dvs. de borgerliga partierna tillsammans med vänstern och miljöpartiet, att konsekvenserna av vattenägarnas förlust av fisket, som till större delen är yrkesfiske, skall utredas. Även slitaget i naturen och störningar av fågellivet skall utredas. Det senare gjorde naturvårdsverket för något år sedan, varpå man konstaterade att det fria handredskapsfisket inte hade inneburit något negativt för fågelliv, flora och fauna. Vi socialdemokrater anser att det inte finns någon anledning till ytterligare utredningar om handredskapsfisket. Om det fria handredskapsfisket påverkar yrkesfisket bevakas detta av länsfiskenämnderna, som är underställda fiskeristyrelsen. Fru talman! Riksdagen har tidigare beslutat att bidrag till bildande av fiskevårdsområden inte längre skall utgå efter den 1 september 1990. När vi behandlade ärendet i kammaren sade jag att alla bidragsansökningar som kom in före detta datum skulle beviljas. Det står jag fast vid. Enligt fiskeristyrelsen har ansökningar inkommit före detta datum, och de begärda beloppen uppgår till sammanlagt 27 milj.kr. Enligt fiskeristyrelsen är det omöjligt att genomföra alla förrättningar under ett år, utan det kommer att ta tre till fyra år. Därför har man inför kommande budgetår äskat 8,3 milj.kr. 7,1 milj.kr. avses gå till fiskevårdsområdet, medan 1,2 milj.kr. avses gå till andra fiskevårdande insatser, t.ex. byggande av laxtrappor. I nuvarande svåra ekonomiska läge, då vi har fått ge avkall på mycket, anser vi socialdemokrater att även fisket bör utsättas för besparingar, och därför säger vi nej till dessa 1,2 milj.kr. men ja till de 7,1 miljonerna. Det olyckliga är att majoriteten vill anslå 8,3 milj.kr. utan att binda pengarna till just fiskevård. Om man inte hinner med att genomföra nämnda förrättningar, och det alltså inte går åt så mycket pengar, blir det kanske bara 5 milj.kr. till fiskevårdsområdena och mer pengar till annat. Jag förstår att ett införande av en fiskevårdsavgift är något som inte alla riksdagsledamöter vill ge högsta prioritet. Till att börja med konstaterar jag att det för allt fritidsfiske är viktigt med en bra fiskevård. En sådan är till gagn för alla fritidsfiskare. I Sverige har många människor fritidsfiske som hobby, somliga mer, andra mindre. I dag fritidsfiskar ca 2,5 miljoner människor i Sverige. Om vi utgår från att 1,6 miljoner människor i landet skulle betala en avgift på exempelvis 50 kr., så blir det 80 milj.kr. Det är pengar som vi kan använda till fiskevårdande insatser. Av detta belopp går dock en viss del till administration. Det är pengar som man så att säga kan slänga i sjön, men på ett positivare sätt än vad uttrycket vanligen står för. Sportfiskarförbundet har uppvaktat utskottet och kommer att uttrycka stor tillfredsställelse om en fiskevårdsavgift införs. Majoriteten i utskottet föreslår att regeringen låter närmare utreda frågan om införande av allmän fiskevårdsavgift med sikte på att förslag bör kunna framläggas i samband med nästa års budgetproposition. Mot detta förslag har de borgerliga partierna reserverat sig. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 37 och 38. Vidare yrkar jag bifall till reservationerna 35 och 36, men jag kommer beträffande dessa senare reservationer inte att begära votering. Som framgår av betänkandet har jordbruksministern anmält att man kommer att föreslå att distriktsveterinärorganisationen ses över i samband med en översyn av veterinärsväsendet. I detta måste även Västerbotten inrymmas, och jag yrkar därför avslag på reservation 42. Under avsnittet Bekämpning av smittosamma husdjurssjukdomar belyses virussjukdomen leukos, som drabbar nötkreatur. Lantbruksstyrelsen godkände 1989 ett bekämpningsprogram som skulle genomföras under en tioårsperiod. I det sammanhanget gjordes en undersökning som visade att 25 % av landets mjölkkobesättningar var smittade. Det var en oroväckande hög siffra som förvånade många. För innevarande år har bidrag till programmet kommit från regleringsmedel, men i och med avregleringen av jordbruket skall pengar till programmet i fortsättningen komma från budgetmedel. För budgetåret 1991/92 är upptaget 35 milj.kr. för bekämpning av de två förekommande virussjukdomarna leukos och Aujezky sjukdom. Det är inte totalt 20 milj.kr. som centern säger i sin reservation 44, utan det är 35 milj.kr. Någon uppdelning av dessa 35 milj.kr. har jag inte sett. Djurägarna har visat stort intresse för en anslutning till programmet. Utskottets uppfattning är att det är viktigt att programmet genomförs snabbt och effektivt, eftersom sjukdomarna vållar djuren lidanden. Jag kan inte se att detta innebär någon försämring, vilket Ingvar Eriksson tycker.

Fru talman! Kaj Larsson sade att det var dumt att nu göra en utredning om det fria handredskapsfisket. Det har nu gått en tid sedan det beslutet fattades, och det var, precis som Kaj Larsson sade, delade meningar om den saken här i riksdagen. Ute på fältet var det också en stark opposition mot beslutet. Beslutet har naturligtvis också fått effekter för dem som äger fiskevatten liksom för yrkesfiskarna. Men beslutet var också mycket negativt för fiskevården. Det är ganska viktigt att se vad som har hänt på det området, eftersom det i beslutet egentligen låg att staten måste ta ett större ansvar för fiskevården. Tidigare hade de som ägde fiskevattnen detta ansvar. Staten har inte alls tagit sitt ansvar, och nu vill Kaj Larsson krypa undan det ansvaret ännu mer. Tidigare anslogs inga pengar till fiskevårdsområdens bildande, och därför är det en stor framgång att utskottet nu har föreslagit 7,1 milj.kr. för ändamålet. Vi har ansett det som väsentligt att ha kvar såväl fiskeorganisationerna som fiskevården. Jag förstår inte riktigt varför Kaj Larsson och socialdemokratin år så njugga och negativa till det. Samtidigt talar man ju om att det behövs mycket pengar, och man ville införa en allmän fiskevårdsavgift. Men fram till dess att en sådan är införd måste man se till att det hela fungerar. Nu är jag inte säker på att en allmän fiskevårdsavgift löser alla problem, något som vi också har redovisat i vår reservation. Beträffande leukosprogrammet har vi fått redovisat vad de prutningar som görs innebär. Bl.a. försenas programmet, trots att det är angeläget att snabbt genomföra det. Alla borde ha varit intresserade av att följa upp den här saken, men tyvärr fanns inte det intresset hos socialdemokratin.

Fru talman! När det gäller sjukdomen leukos vill jag för Ingvar Eriksson och Lennart Brunander referera följande uppgifter från lantbruksstyrelsen som finns i betänkandet. Det bidrag till programmet som för innevarande år anslagits inom ramen för regleringsekonomin och som i fortsättningen föreslås utgå budgetmedel är till sin storlek anpassad efter den här planeringen som är gjord av programmet. Jag sade vidare att för det första året, 1989 91, rörde det sig om 10 milj.kr. Nu har man i budgetpropositionen anslagit 35 milj.kr. till de två virussjukdomarna. Nog måste detta anses som en kraftig ökning av bidraget. Jag kan då inte förstå ert resonemang när ni säger att det kommer att bromsa upp. Fru talman! Lennart Brunander talar om dessa 1,2 milj.kr. till fiskevårdande insatser. Skillnaden mellan centern och socialdemokratin -- och mellan Lennart Brunander och mig -- är att vi tar ett ekonomiskt ansvar, men det gör kanske inte centern. Vi tycker därför också att det är viktigt att fisket i detta fall får vara med och bidra till besparingar, som sker på många andra områden. Både Lennart Brunander och Annika Åhnberg tog upp handredskapsfisket. Min uppfattning är att när det gäller miljö, fågellivet, flora och fauna har detta utretts av naturvårdsverket för några år sedan. Man konstaterade då att det inte ledde till någon skada och att det inte fanns något att anmärka på. Nu vill man utreda ytterligare. Man vill också utreda konsekvenserna för fisket. Jag anser att den biten ligger på länsfiskenämnden och fiskeristyrelsen. Det finns ingen anledning. Jag trodde faktiskt inte att Annika Åhnberg var så lättlockad av kapitalister.
Fru talman! Det är riktigt att det är en beloppshöjning, men man hade från början tänkt sig att programmet skulle ta tio år och att det skulle bygga på frivillig anslutning. Intresset för anslutning har dock varit betydligt större än beräknat. Därför har man nu fått en tyngdpunkt under det kommande budgetåret. Det intresse som har framförts under den tiden kan inte fullföljas eftersom pengarna inte räcker trots medelökningen. Vi menar att det hade varit välbetänkt att satsa de ytterligare pengar som behövs just nu, med tanke på omställningsprogrammet och att det ändå behöver slaktas ut ett antal kor, på att ta dem som är smittade.
Fru talman! Precis som Ingvar Eriksson kan jag bara hänvisa till vad som har hänt, nämligen att det nu finns ett större intresse och att det framför allt är så angeläget att det här går snabbt. Inom EG -- eller i varje fall inom vissa länder i EG -- har man gått betydligt snabbare fram än Sverige i det fallet. Ansvaret för ekonomin står förmodligen inte och faller med 1,2 miljoner till fiskevård och fiskevårdsorganisationerna. I sitt inledningsanförande talade Kaj Larsson om hur viktigt det är med fiskevård, alla människor som fiskar och fiskets organisationer. Då är det väl viktigt, Kaj Larsson, att vi har kvar dem och den verksamhet som de bedriver, oavsett hur vi sedan kommer att lösa det med allmänna avgifter eller med pengar ifrån budgeten.

Fru talman! Jag satt och lyssnade på Carl G Nilsson när han målade upp de många olägenheter som hade inträffat när handredskapsfisket släpptes fritt utefter södra ostkusten och i de större sjöarna. Jag har bott granne med yrkesfiskare i över 30 år, och jag känner flera yrkesfiskare. Jag har aldrig någon gång hört de yrkesfiskare som jag känner säga någonting dylikt, dvs. att deras fiskegarn skulle bli förstörda av handredskapsfisket. Jag tror att detta är någonting som tillhör de fria fantasierna. Fru talman! Det var inte för att säga detta som jag begärde ordet. I frågor som berör jakt och fiske skär uppfattningarna ibland rakt över partigränserna. För min del har jag nu hamnat i den situationen. Jag skall något beröra majoritetsförslaget om att utreda frågan om införandet av en allmän fiskevårdsavgift. Jag vill redan nu deklarera att jag inte kommer att stödja det förslaget, främst av två skäl. Det ena skälet är att jag anser att man skall vara mycket restriktiv när det gäller att lagstifta om frågor i vilka det inte finns en rimlig chans att övervaka efterlevnaden. Det andra och kanske viktigaste skälet är att om man inför en allmän fiskevårdsavgift, tar man bort en rättighet som vi har, nämligen rätten till fritt husbehovsfiske efter hela vår kustremsa. Det är otroligt många människor som skulle bli berörda av ett sådant här beslut. 1973 års fiskevattensutredning, som avlämnade sitt betänkande 1978, föreslog att det skulle införas en allmän fiskevårdsavgift. Men man konstaterade också, och det tycker jag att det är väldigt viktigt att påpeka, att av de två miljoner fritidsfiskare som vid den tidpunkten var berörda skulle endast 50 % eller en miljon betala den här avgiften, just på grund av övervakningssvårigheterna. 1981 avslogs förslaget om en allmän fiskevårdsavgift, bl.a. beroende på att kostnaden för administration, kontroll och tillsyn var svår att beräkna och på att övervakningen skulle vara svår. Det statliga stödet till fritidsfisket och fiskevården borde även i fortsättningen finansieras över statsbudgeten, anförde utskottet, och detta blev även riksdagens beslut. I dag har vi närmare 3 miljoner fritidsfiskare i vårt land. Det skulle då innebära att närmare 1,5 miljoner mer eller mindre skulle bli brottslingar, eftersom lagstiftning om en avgift också måste kombineras med straffsanktioner. Det är detta jag tycker är orimligt. Det är ju samma förhållande i dag som för tio år sedan -- det är lika svårt att övervaka en sådan här lagstiftning nu som för tio år sedan. I de flesta sjöar och vattendrag i vårt land, där man i dag kan fiska, betalas det redan en avgift till de lokala fiskeklubbarna, pengar som de sedan använder till fiskevårdsåtgärder. Det är bra. Med en allmän fiskevårdsavgift tar man, som jag tidigare sade, också bort rätten till husbehovsfiske med handredskap efter hela kusten och i de stora sjöarna -- Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. Rättigheten till fritt fiske har vi med skattepengar tidigare betalat för, med undantag för västkusten, där det alltid har varit fritt fiske. Rätten till fritt fiske efter kusten är för mig och många med mig en omistlig del av allemansrätten, som vi måste slå vakt om. Allemansrätten är någonting unikt för vårt land. Börjar vi tumma på allemansrätten i det här avseendet är det väldigt lätt att göra det även i andra avseenden. Om en familj vill ta sin båt och åka ut och meta eller lägga ut ett nät en kväll, skall de inte behöva känna sig som brottslingar därför att de inte har betalat någon allmän fiskevårdsavgift. I min lilla hemkommun har vi ca 3 500 sommarstugor utefter kusten, där de boende någon eller några gånger varje sommar utnyttjar den här rättigheten. Att de får fortsätta med detta är för mig ett mycket viktigt skäl att inte stödja förslaget om att utreda frågan om införandet av en allmän fiskevårdsavgift. Jag kommer att stödja reservation 37, när vi kommer till omröstningen.

Därför är jag helt övertygad om att vi i vårt land aldrig kommer att drabbas av detta.

Fru talman! I kväll har jag inte sagt att det tar åratal att få fram en proposition, och jag sade det inte förra gången heller. Däremot kan det ta åratal innan man har beslutet klart om vi skall ha ett samlat förslag, därför att i ett samlat förslag ingår ett sameting, med val i vanlig ordning, precis som när man väljer till riksdag, fullmäktige, osv. Det är det som kan ta tid, om det handlar om grundlagsförändringar, och det är där problemet ligger. Också förra gången framfördes kritik om att regeringen var senfärdig. Men när den propositionen lades fram var utredningen precis klar och skulle gå ut på remiss. Det är anledningen till att regeringen inte under våren har kommit med en proposition -- remissomgången på utredningen måste man ju göra först. Ett bevis för att det här är oerhört komplicerade frågor, som Hans Dau varit inne på, är den långa tid som samerättsutredningen tog. Det är juridiskt oerhört komplicerat att utreda de här frågorna. Därför framlades särpropositionen eller vad man skall kalla den om bl.a. rennäringen och en del samebyfrågor. Som vi alla vet är det de problemen som är mest akuta. Oberoende av om man lägger fram en samlad proposition som inkluderar sameting, språket, kulturen och allt vad därtill hör, måste man särskilt klara ut renantalet, kontrollerna, osv.

Fru talman! För oss som bor i närheten av samernas vinterbetesland är det viktigt att frågan om vinterbetets organisation och de renägande samernas arbetssätt får en lösning ganska snart. Bakgrunden är denna. För tio år sedan upptäckte vi som bor i Härjedalen och i samelandet att samerna började utvidga sina vinterbetesområden utanför den betesgräns som man tidigare tillämpat. För att i min fortsatta beskrivning ta ett konkret exempel skall jag hålla mig till min egen kommun, Härjedalen. Enligt de informationer som jag har fått lär min beskrivning också kunna gälla andra renbetesområden i Norrlands inland. I Härjedalen hade samerna fram till 1970-talets slut bedrivit sitt vinterbete i den västra delen av landskapet. Man kunde då inte se den stora mängd renar som i dag uppehåller sig i skogslandet och i närheten av de allmänna vägarna. Sedan början av 1980-talet har vi kunnat konstatera att fler och fler renar kommit ned till de allmänna vägarna samtidigt som man har tagit större och större arealer i bruk för sitt vinterbete. När vi nu är inne i början av 90-talet har samerna i princip utvidgat sitt vinterbetesområde till att omfatta hela Man har på tio år fördubblat sin betesareal. Renarna befinner sig nu tidvis i centralorten, Sveg. Under en period för några veckor sedan fick man patrullera flygfältsområdet för att garantera att ingen kollision skulle ske mellan landande flygplan och renar. Nämnas kan att flygplatsen har reguljärt flyg mellan Sveg och Arlanda. Samtidigt som man har fler och fler renar som betar allt större arealer där man inte tidigare i mannaminne bedrivit renbete har det på senare år tillkommit ett problem som skapar irritation. Det gäller den överenskommelse som finns om att renarna skall ha lämnat skogslandet senast den 1 maj. Renbete pågår nu i princip hela året i vissa delar av skogslandet. Jag har personligen i tio år kört bil varje vardag till och från jobbet i Sveg och med egna ögon kunnat konstatera de tragedier som utspelas när renar blivit ihjälkörda av bilar. Det är en syn som inte är särskilt estetisk och som säger oss att renskötsel som den för närvarande bedrivs i Härjedalen passar dåligt in i det moderna samhället. Vi kan samtidigt konstatera att den nuvarande generationen av renägare har en helt annan syn på organisation och arbetssätt än sina förfäder. Just nu är det konfrontation och irritation som präglar vår samexistens. Samerna har enligt lag full rätt att bedriva sin näring och att upprätthålla sin kulturella särart. Sedvanerätten har en stark ställning både i svensk lagstiftning och i den bofasta befolkningens rättsmedvetande. Den rättegång som nu förbereds i Svegs tingsrätt angående renbetet avser enligt vad jag förstår att förtydliga sedvanerättens innebörd. Det kan exempelvis vara av visst intresse att få veta om man kan vara borta från ett område i hundra år och sedan komma tillbaka och hävda betesrätt där vägar och järnvägar dragits fram, där jordbruksmark och moderna skogsbruksmetoder etablerats och där stadsplanebebyggelse med allt vad det innebär kommit till stånd. Den motion som vi har skrivit är inte avsedd att på något sätt ta ställning till samernas rättigheter i renbetesfrågor. Motionen är skriven med syftet att komma till en uppgörelse med renägande samer om organisation och arbetssätt. Den situation som för närvarande råder visar klart att de samarbetsformer som finns inte förmår att bringa ordning i renbetesfrågorna. Vi har våra vägar, våra bilar, samhällen med moderna sturkturer, turism och mycket annat som präglar ett modernt samhälle. Samerna nyttjar själva alla moderna faciliteter inkl. snöskotrar och olika typer av terrängfordon, och man bor i villor precis som vi. Eftersom renskötseln numera har intagit en industriell form, använder man också helikopter för rendrivning och lastbilar för transporter av renar till exempelvis slakt, som oftast sker i moderna slakterier. Samerna är mycket väl medvetna om och insatta i de problem som kan uppstå när man låter renhjordarna gå in i områden som man inte nyttjat under lång tid för renarbete. Jag förstår om den bild som jag målar upp inte stämmer för många av er, som ser rennäringens verksamhet bara på TV. Där visas kalvmärkning och renskiljning. Det kommer vackra bilder till era vardagsrum från fjällregionen, där samerna arbetar i en någorlunda ursprunglig miljö under former som kulturellt förknippas med samernas ursprungsmetoder. Herr talman! Motionens syfte, att tillskapa en bättre ordning när det gäller renskötselns organisation och arbetssätt, har också en annan mycket viktig aspekt. Det gäller ekologin i de områden där för många renar har betat under alltför lång tid. Vi kan nu konstatera att avbetningen av renlaven håller på att fullbordas. Laven har en lång reproduktionstid. Den räcker inte till alla renar i området. Det är förmodligen huvudskälet till att renägarna har utvidgat sina betesområden under senare år till att omfatta områden som man inte utnyttjat på flera generationer; till områden där det under tiden växt upp moderna samhällsstrukturer. Man kan göra en jämförelse mellan fjällregionerna på den norska och svenska sidan av gränsen och se skillnaderna. På den norska sidan ligger renlaven tjock och tät. På den svenska sidan har vi jorderosioner i vissa fjällområden. Jorden flyger omkring med vindarna och färgar snöfläckarna bruna. I skogslandet har vi förutom den begynnande knappheten på bete de ständiga konfrontationerna med det moderna skogsbruket, där skogsägarna hävdar att renen förstör plantor och ungskog. Vi har problemen med att renarna går in på odlad mark och ibland in på gårdar. Jag har personligen för några år sedan inhägnat potatislandet efter vårsättningen för att inte få potatislandet nertrampat. Jag har här gett några exempel på företeelser som skapar irritation och konflikter. Vi vill inte ha det så i framtiden, utan frågorna måste lösas på ett eller annat sätt. Rennäringen är en omistlig del av vår kultur och näringsutvöning, men den måste bedrivas på ett sätt som gör vår samexistens möjlig på lång sikt. Vi kan inte rasera vårt moderna samhällssystem, som vi byggt upp under de senaste 100 åren. Vi kan heller inte upphöra med rennäringen, men vi kan, om vi vill, skapa en organisation, som tål både ett modernt samhälle och en bra renskötsel. Tiden är inte ute ännu. Än kan vi komma fram till godtagbara lösningar. Ett steg i den riktningen är att bifalla reservation nr 41 Varför är det bara vi socialdemokrater som just nu vill lösa renströvningsfrågorna? Varför ansluter inte ni andra er till den uppfattning som råder bland era partikamrater i de områden problemen finns? Länsstyrelsens styrelse i Jämtlands län har enhälligt ställt sig bakom förslaget om renräkning och vite. Detsamma gäller för era partikamrater i Härjedalen. Också de har välkomnat vårt förslag. I rennäringsdelegationen, där samerna själva finns representerade, har man inte haft någon invändning mot de motioner som skrivits i frågan. Lennart Brunander och Annika Åhnberg har tidigare här i kväll sagt att en uppgörelse skulle ha kunnat komma till stånd om tvångsslakten hade avskaffats. Jag vill säga att tvångsslakten skulle avskaffa sig själv, om vi hade fått gehör för vårt förslag. I en prioriteringsskala för åtgärder för att hålla rätt nivå på renjordarna ligger tvångsslakten långt ner. Den får anses som det sista man tar till när alla andra försök att komma till rätta med problemet har misslyckats. Det här gäller inte samernas rättsliga ställning. Det gäller organisation och arbetssätt, och därför kan man inte hänvisa till någon samlad och större utredning. Det här gäller en förstärkning av befintlig lagstiftning, som ger oss ett instrument för att komma till rätta med ett akut problem. Det måste ske nu innan betet tar slut. Herr talman! Jag vill härmed yrka bifall till reservation 41 angående kontroll av renräkning m.m.

Herr talman! Rune Ryden har kortfattat sagt vad som behöver sägas i ärendet. Också jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jag tänker inte vara speciellt mångordig i det här avseendet heller, men jag vill framhålla att vi i miljöpartiet tycker att det är utomordentligt viktigt att vi får i gång investeringar i spårburen kollektivtrafik. Vi tycker att det är lämpligt att försöka med alla upptänkliga metoder för att få pengar till detta. Det finns ett förslag om att man via obligationslån skall försöka finansiera järnvägsutbyggnaden och järnvägstrafiken. Vi ställer oss bakom reservation nr 1.

Herr talman! För ett utvecklat industriland som Sverige är det i längden en livsnödvändighet att vi totalt sparar så mycket att vi kan finansiera våra investeringar inte bara i nyanläggningar utan även i underhåll av äldre utrustning eller byggnader som vi avser att fortsätta att använda. Under senare år har vi haft en negativ sparkvot i vårt land, vilket innebär att vi konsumerat upplagrat kapital och tvingats låna stora belopp netto i utlandet. Det har inneburit att vår bytesbalans blivit starkt negativ med underskott på 43 miljarder i år och en prognos om ett underskott på hela 52 miljarder nästa år, dvs. 1992. Även om vi i Sverige aldrig kan förväntas nå ett så stort nettosparande som man har i exempelvis Japan eller Italien, är det ändå väsentligt att vi kan återgå till exempelvis vår sparkvot från år 1976, vilken då uppgick till 4 % av bruttonationalprodukten. Den viktigaste sparstimulansen i varje land är utan tvivel medborgarnas förtroende för landets ekonomiska politik. Trots att vårt regeringsparti ofta och länge skrutit om framgångarna för den tredje vägens politik, visar svenskarnas ständigt minskade sparande att det varit dåligt med detta förtroende. Vad som framför allt gjort sparandet ointressant har varit kombinationen av en hög marginalskatt och en hög inflation. Vid en marginalskatt om 60 % och en inflation om 8,8 %, bägge rätt vanliga värden under senare år, har det erfordrats 16 % ränta på ett sparkapital enbart för att behålla kapitalets köpkraft. En så hög räntesats för sparare har inte funnits i vårt land ens under de år då inflationen varit som högst. Ett annat hinder för positivt sparande har varit bristen på fasta spelregler. Engångsskatten på pensionssparandet, olika pålagor på aktiesparandet och uttagandet av sociala avgifter på vinstandelssystem har avskräckt många från långsiktigt sparande, detta i synnerhet som en del av dessa åtgärder -- framför allt engångsskatten på pensionssparandet -- innehöll ett icke obetydligt element av retroaktiv beskattning. Hela sparsituationen måste dock radikalt ha förbättrats av den nu genomförda skattereformen, som ju för sju åttondedelar av vårt folk innebär att marginalskatten på kapitalinkomster blott blir ca 30 %. Nästan lika viktigt för ökat sparande är att det med endast 30 % i avdrag för låneräntor blir avsevärt dyrare än förr att låna pengar -- och efter kreditregleringens upphörande har utan tvivel upplåningen ökat mycket mer än förut. Denna trend kommer rimligen att brytas nu. Men i sparandesammanhang är det lika viktigt som i många andra ekonomiska sammanhang att takten i vår svenska inflation drastiskt kan minska. Vi i folkpartiet tror egentligen inte på att centrala överenskommelser av typ Rehnberg i längden är effektiva, men i dagens krisläge för vår ekonomi hoppas vi självfallet på att alla organisationer lojalt skall följa Rehnbergkommissionens riktlinjer. Att svårigheter finns härvidlag är uppenbart. T.o.m. den under riksdagens förvaltningsstyrelse sorterande riksbanken har uppenbarligen åstadkommit ett präktigt övertramp, något som även Alfa-Laval och ABB tycks ha åstadkommit på den privata sidan av arbetsmarknaden. Detta är allvarligt och visar på riskerna med centrala överenskommelser. Blir de brutna på ett par håll, finns klausuler i redan träffade avtal som gör att de också kan rivas upp, om andra organisationer ''kämpat sig till'' bättre uppgörelser. I en för moderaterna, folkpartiet och centern gemensam motion har föreslagits, att ungefär hälften av löntagarfondernas samlade kapital utnyttjas för att ge alla som sparat minst 100 kr. i månaden en premie i form av en fondandel efter tjugofyra månaders sparande. Detta bör vara en verklig morot för allemansfondssystemet, mycket effektivare som sparstimulans än spardelegationens annonskampanjer. Som en allmän målsättning för svenskarnas sparande har vi angett att en familj bör ha ett eget sparande som motsvarar en industriarbetarlön under ett år, vilket ger handlingsfrihet i ekonomiska ting och ett visst extra skydd i händelse av olyckor och sjukdom. Vinstandelssystemen ger inte den anställde någon säker inkomst över en hel konjunkturcykel. Går företaget bra, får den anställde del av vinsten. Går det dåligt, får han eller hon inget alls. Att belägga en så variabel inkomst med sociala avgifter ger ingen nämnvärd social trygghet. Anledningen till att socialdemokraterna likväl infört ett sådant system är väl närmast den, att man vill minska antalet företag som inför vinstandelssystem. Dessa har ju en synnerligen önskvärd bieffekt, nämligen att skapa solidaritet och god anda ute i företagen. Genom att motverka vinstandelssystem har regeringen sannolikt verkställt en önskan från LO, som hellre vill att de fackanslutna skall vara lojala mot sitt fack än mot företagen. I reservationerna 5 och 7 har vi -- tillsammans med andra partier -- yrkat på att man bör införa dels ett skattemässigt gynnat långsiktigt sparande i bank, dels ett försäkringssparande uppbyggt på annat sätt än dagens med dess stela kalkylränta på 4 %. Bägge åtgärderna skulle öka hushållens vilja att spara, vilket i dagens situation är mycket viktigare än att öka det offentliga sparandet. placera 60 % av sitt kapital i aktier är till sin karaktär närmast otroligt, om man ser vad som hänt med frihet, levnadsstandard och miljö i Östeuropa. Kollektivt ägande -- även om det är av fondkaraktär -- kan aldrig ge samma framstegstakt som privat ägande och skulle dessutom skrämma bort privat kapital från en aktiemarknad dominerad av några få, opersonligt styrda jättefonder. Detta sagt utöver det som Lars Tobisson förut påpekade, nämligen att aktieköp av den omfattningen skulle strida mot löften avgivna av både Olof Palme och Ingvar Carlsson vid olika tillfällen. Herr talman! Med vad som sagts yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3 och 7.

Herr talman! En del av diskussionen beträffande det här betänkandet har kommit att röra sig om AP-fondernas eventuella framtida möjlighet att köpa aktier. Det är ett förslag som vi i miljöpartiet ogillar. Med det opinionsläge som råder för dagen verkar det inte alldeles väldigt aktuellt att tro att det skall bli någon proposition i ärendet, men skulle det bli någonting i den stilen kommer vi att säga nej till det. Vi tycker att det är dåligt att driva det svenska samhället mot ytterligare storskaligt ägande. Vi har länge varit emot löntagarfonder och vill gärna avveckla dem och i stället omvandla dem till vad vi kallar för kommunala närfonder, som skall kunna vidgas till ett spritt ägande i landet. Vi vill definitivt motverka olika former av storskalig industri, någon som vi har sett alltför många tendenser till. Jag befarar av det vi ser från EG att tendenserna till storskaligt ägande kommer att öka. Det tror vi är till klar nackdel för både människor och miljö. Det är vad jag tänkte säga i det här ärendet. Vi har en reservation från miljöpartiets sida. Den ställer jag mig bakom, men jag vill inte yrka bifall till den.
Herr talman! I det här betänkandet biträder finansutskottet regeringens förslag att spardelegationen skall avvecklas från den 1 juli i år, att beskattningen av vinstsparandet skall anpassas till det nya skattesystemet och att tillståndsgivningen för den sparformen förenklas. Här är det ett enhälligt utskott. I övrigt behandlar det här betänkandet ett antal motioner om hur vi skall få till stånd ett ökat finansiellt sparande i Sverige. Vi har ett ökande underskott. Det tar sig uttryck i att vi förra året hade ett underskott i bytesbalansen med drygt 33 miljarder och som Lars de Geer säger beräknas de i år uppgå till nära 43 miljarder. Det är alltså synnerligen angeläget att vi får till stånd ett ökat sparande i ekonomin. Jag kan ställa upp bakom det mål som Lars de Geer har, nämligen att vi borde återkomma till det sparande som vi hade 1976. Det är mycket som är bra om man tar 1976 som utgångspunkt, dvs. det som var före 1976. Sedan hade ju vi en parentes med borgerliga regeringar. Det skapade ju en hel del problem. Jag kan också understryka det som Lars de Geer har sagt, nämligen att de mest sparfrämjande ekonomiskt politiska åtgärder som man kan få till stånd, åtminstone när det gäller att öka det finansiella hushållssparandet, är det skattesystem som vi nu har fått. Det gynnar sparande och motverkar ökad skuldsättning. Till att börja med kommer hushållssparandet främst att öka genom att man amorterar på sina lån eller drar sig för att ta upp nya lån. Vi kunde redan under förra året se att en sådan utveckling är på gång. Vi har nu, sedan avregleringen gjordes av kreditmarknaden, haft ett underskott i hushållssparandet, men nu finns det mycket som talar för att vi 1991 får en positiv sparkvot. Nästa år ökar den ytterligare och uppnår då 2 %. Det är mycket glädjande att vi nu fått ett skattesystem med rättvisare beskattningar av arbete och kapital. Det blir ett sundare och effektivare skattesystem som leder till mindre av spekulations och skatteplaneringstänkande. Därför finns det ingen anledning att instämma med de krokodiltårar som moderaterna fäller i reservation 1. Den handlar om att den högre kapitalbeskattningen kan väntas minska intresset för långsiktigt bundet sparande. Man kan fråga sig: Vilket intresse då? Jo, intresset att spekulera i boende och att teckna pensionsförsäkringar främst av skatteskäl. Vi kan redan nu se att det är en större andel låg och mellaninkomsttagare som tecknar pensionsförsäkringar, och framför allt en större andel kvinnor. Antalet nytecknade pensionsförsäkringar med lägre försäkringspremier ökar. Det är bl.a. motiverat av att man önskar komplettera sin ATP-pension. Jag tycker att det är en sund och rationell utveckling att det är en tryggare ålderdom som mer styr pensionsförsäkringstecknandet än skatteskäl. Jag yrkar naturligtvis avslag på de synpunkter som framförs i den moderata reservationen nr 1. Det finns nu ingen anledning att aktualisera några nya sparformer innan erfarenhet vunnits av det nya skattesystemet. Vi bör framför allt inte öka hushållens sparande med hjälp av skattesubventioner och olika avdragssystem. Vi bör nöja oss med de sparformer som redan finns i form av allemanssparandet och, det för inte så länge sedan införda, ungdomsbosparandet. En stor fördel med det nya skattesystemet är att det blir enkelt och överskådligt. Att då börja krångla till det med personliga investeringskonton och andra former för startsparande och bosparande innebär att man åter börjar föra in moment i skattesystemet som skapar möjligheter till olika former av skatteplanering. Det är något som man har velat komma åt med det nya skattesystemet. Därför yrkar jag avslag på samtliga de reservationer som kräver nya skatteanknutna system dvs. reservationerna 4, 5, 6, 7, 9 och 11. Lars Tobisson sade att det uppträder en skiljelinje när det gäller synen på sparandet, det enskilda och det offentliga sparandet. Man kan nog säga att vi där har en klar skiljelinje. Reservation 2 är ju en hyllning till enskilt sparande och ägandespridning. Nu är det ju inte så att all lycka här i världen utgår ifrån att individer enskilt äger mycket. Marknadsekonomin garanterar inte på något sätt en sådan ägandespridning. Om den i stället får utvecklas så ohejdat som jag tycker man kan utläsa av reservation 2, leder det till ett mycket stort ägande på ett fåtal händer. Ägandet blir ju inte mindre spritt för att individer går tillsammans och gemensamt skapar sin ålderstrygghet via ATP, försäkringar eller via sina fackliga organisationer. Det blir tvärtom fler som äger och en större rättvisa i ägandet. När man nu tar upp frågan om det förslag som ligger, som skall diskuteras i valrörelsen och eventuellt beslutas om efter ett val, är det ganska oförskämt att från den här talarstolen ta upp det system som vi har i det svenska samhället och säga att vi inför ett östeuropeiskt system. Om det är några som har stridit emot dessa system så är det socialdemokraterna. Ofta menar man ju att socialism är en form av förstatligande och detta har ju gällt i de östeuropeiska länderna. Det är inte socialdemokratiska regeringar som har gått i spetsen förstatliganden i de här landet. De största socialiseringarna i detta avseende -- om man skall jämföra med Östeuropa -- har ju genomförts av borgerliga regeringar. Ofta är ett sparande i ATP och löntagarfonder rationellare. Det kan bättre styras till angelägna investeringar. Det är inte oviktigt för en BNP ökning hur effektivt ett kapital används. Jag tror att det klart kan sägas att det offentliga kapitalet i regel används bättre än det privata, särskilt som de här ofta kan bli fråga om att snabbt öka infrastrukturinvesteringar. Vi har under den senaste tiden upplevt skandaler med finansbolagshärvor som t.ex. Nyckeln. Många banker har lånat ut till fastigheter med en belåning långt utöver de verkliga värdena. Detta för att de som lånat pengar skall få ytterligare resurser till placeringar för att öka sin förmögenhet genom att spekulera i fler fastigheter o.dyl. Man kan ju diskutera effektiviteten i kapitalhanteringen när banker och finansbolag hanterar låntagarnas pengar så. Ett offentligt kapital kan lättare anpassa sig efter det samhällsekonomiska läget. Detta går smidigare om vi i de här fallen har ett gemensamt demokratiskt styrt sparande. Det utesluter naturligtvis inte värdet av ett högt enskilt hushållssparande. Jag är varm anhängare av det. Jag vill verkligen understryka att det är viktigt ur samhällsekonomisk synpunkt med ett sådant sparande och att det ökar. Det behöver öka för att vi skall få en ekonomisk utveckling och klara av att inte behöva låna pengar i utlandet genom att vi ökar underskotten i bytesbalansen. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att något kommentera det lättsinne som jag tycker att Roland Sundgren representerar i sitt inlägg här. Han säger att vi inte bör börja krångla till det, och det säger han i ett sammanhang där det gäller att finna lösningar på ett problem som jag beskrev. Om vi tittar litet framåt -- som det ser ut om vi ingenting gör -- kommer vi att låna 6 000 kr. per år och svensk i utlandet. Det är en fullständigt ohållbar situation. När det då kommer bra förslag för att hjälpa till att lösa detta säger bara Roland Sundgren: ''Vi skall inte krångla till det.'' Jag vill återigen peka på två viktiga saker i det här förslaget. Det gäller bl.a. de dynamiska effekterna. Det blir i sak att den extra inkomsten blir skattefri, eller i varje fall en långsiktig skattekredit, så länge den används för investeringar som är nödvändiga såväl för produktion som för att klara boendet. På samma grunder är det i särklass ett system som mest främjar nysparande. Vi har faktiskt varit eniga i utskottet, Roland Sundgren, om att ett ökat hushållssparande också medverkar till ökad trygghet och frihet för de enskilda hushållen. Alla dessa faktorer gör att jag nästan blir deprimerad när jag hör Roland Sundgren avfärda det hela med att vi inte skall krånga till det.
Herr talman! Roland Sundgren säger att det inte har med lycka att göra när folk har ett visst sparkapital. Men jag vill påstå att jag tror att det har det. I Japan, Västtyskland och Italien har man som regel ett ganska väsentligt sparkapital, även i folkets breda lager. Det ger en viss trygghet och en viss lycka i de länderna. Det är sämre ställt med den saken i Sverige. Sedan säger Roland Sundgren att socialdekmokraterna inte har eftersträvat att förstatliga industrin på det vis som man har gjort i öststaterna. Det är kanske sant, men det beror i så fall på våldsam opposition från andra partier i riksdagen. Jag minns när Wikman var industriminister och han deklarerade högtidligt att 25 % av den svenska industrin borde förstatligas. Målsättningen har socialdemokraterna haft, även om socialdemokraterna inte har lyckats genomföra den. Det sista avsnittet jag vill bemöta i Roland Sundgrens anförande rör en ideologisk skillnad. Han säger att offentligt kapital används bättre än privat kapital. Jag förstår att han säger det, och jag säger precis motsatsen. Som exempel menar han att finansbolagen har misslyckats under senare år. Visst har det de. Men finansbolagen tillkom därför att planhushållningsrestriktioner inte gav bankerna möjligheter att konkurrera på kreditmarknaden. De var en konstruktion som kom på grund av planhushållningsrestriktioner för våra ordinarie banker. Att de ordinarie bankerna inte är fria från misstag visas av att det i särklass största misslyckandet under det senaste året har gjorts av det statligt majoritetsägda Nordbanken. Nordbanken har så vitt jag vet fått en vinst på 5 miljarder kronor förbytt i en förlust på 8 milj.kr.
Herr talman!

Jag tror att man måste avvakta effekten av detta för att inte krångla till det hela ytterligare. Om Ivar Franzén minns hade vi för något år sedan en hearing där ekonomer deltog. De sade att om man inför ytterligare olika system blir det bara fråga om portföljalternativ. Pengar flyttas till och från olika system allt eftersom det lönar sig. Det blir inte fråga om nysparande. Skall det bli ett nysparande, görs det främst med hjälp av en skattereform, avdragsbegränsningar och annan kapitalbeskattning. Jag är medveten om att man får en ökad trygghet i ett ökat sparande. När nu relativpriset på sparande har förbättrats i förhållande till konsumtionen, tror jag att det kommer att leda till förbättringar. Lars De Geer talar om vad jag menade med socialisering. Jag förstår att man lägger olika innebörd i ordet. Vid en jämförelse med öststatssystem är det fråga om ett statskapitalistiskt system. I det avseendet är det ingen socialdemokratisk regering som har gjort de stora förstatligandena, inte för vare sig LKAB eller Svenskt Stål. Det är regeringar med andra förtecken som har gjort det. Lars De Geer tog upp frågan om sparmålet och industriarbetarlönen i sitt anförande. De sparformer som skattemässigt premieras kommer upp till belopp som överstiger en genomsnittlig årslön för en industriarbetare.

Herr talman! Det är inte fråga om ett nysparande. Det är ett nysparande för de privata hushållen -- det håller jag med om. Men det är samtidigt en minskning av det offentliga sparandet. Sparandet är avdragsgillt så att den kommunala och statliga skatten påverkas. På så sätt är det bara en flyttning av sparandet från offentlig till privat sektor. som förstatligade LKAB. Det var inte en socialdemokratisk regering.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 22 behandlas en rad viktiga statistikfrågor. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på tre av dessa. Miljö och ekonomi har ett nära samband, och det är omöjligt att göra korrekta bedömningar av det ekonomiska läget och den ekonomiska utvecklingen om vi inte samtidigt har en uppfattning om miljösituationen och hur den utvecklas. Centern har under flera år arbetat aktivt för att få fram en grön BNP, som skall vara ett viktigt komplement till de traditionella BNP beräkningarna. Jag tror att de flesta i dag är medvetna om att BNP är en dålig mätare på välfärdsutvecklingen, liksom det är en dålig mätare av en hållbar ekonomisk utveckling. En grön BNP skall ge underlag för att mäta en hållbar utveckling, där resurshushållning och kretsloppstänkande är viktiga delar. En möjlighet att tydliggöra detta skulle vara att basera räkenskaperna på det kvantitativa materialflödet i samhället. Ett linjärt, resursslösande flöde minskar kraftigt en grön BNP, medan ett samhälle baserat på resurshushållning och återbruk ger en högre grön BNP. Ett sådant BNP-mått skulle kunna åstadkommas genom att BNP per capita divideras med icke organisk avfallsproduktion per capita. Jag vill stryka under vikten av att all vår produktion successivt kan inordnas i det naturliga kretsloppet genom att återge ett citat ur Det naturliga Rådets riksinformation. Detta är information som tagits fram i koncensus av ett sextiotal kända forskare och naturvetare. ''Om material inte kan inpassas i cirkulerande system är processen inte hållbar, dvs. den måste upphöra. Vi kan därför formulera ett grundläggande krav för såväl vårt framtida välstånd som vår överlevnad: Vi kan inte åstadkomma någon egentlig värdeökning genom vårt arbete, om inte ekosystemen hinner med och processa vårt avfall och om växterna inte hinner bygga upp sina energiinnehållande strukturer igen.'' Herr talman! Den slutsats som dessa forskare och naturvetare drar visar med skrämmande tydlighet vilka gränser vi inte får överskrida och hur vi måste inpassa oss i ekosystemet om vi inte skall föröda vår egen eller i varje fall inte våra barns framtid. Detta är något av bakgrunden till att vi i centern lägger så stor vikt vid att vi skaffar oss större kunskap om hur vi påverkar ekosystemen och sambandet mellan ekonomi och miljö. En grön BNP är en viktig del i denna kunskapsuppbyggnad. Den andra frågan jag vill ta upp är miljöstatistiken. Vi har en hyfsad statistik när det gäller utsläpp från större produktionsenheter, såväl industrier som eloch värmeproduktionsanläggningar. Vi gör många mätningar i skorstenar och vid avloppsrör, men vi har dålig kontroll över alla de farliga ämnen som finns i de produkter som tillverkas och sprids över kanske hela världen. Var hamnar dessa farliga ämnen när varan är förbrukad? Vi vet att om de inte tas om hand på ett betryggande sätt, och det görs tyvärr i mycket liten omfattning, så kommer dessa ämnen förr eller senare att bli en belastning i mark, hav och luft. Vi i centern menar att detta inte kan fortgå. Vi får inte sila mygg och svälja kameler. Vi måste skaffa oss bättre kunskaper och vara beredda att därefter med stor kraft vidta nödvändiga åtgärder. Jag vill påminna om naturvetarnas slutsats: Den verksamhet som inte kan inpassas i ett cirkulerande kretslopp är inte hållbar och måste upphöra. Den tredje frågan jag vill ta upp är det obetalda arbetets betydelse. Det är inte så ofta vi tänker på att de obetalda arbetstimmarna är fler en de timmar som det betalas lön för. Självfallet är denna stora arbetsinsats av stor betydelse. Förändrade gränsdragningar mellan betalt och obetalt arbete kan i hög grad påverka vår ekonomi. Låt mig ta ett litet exempel som ändå belyser ett viktigt problem. Det har ''blivit inne'' med självplock av t.ex. jordgubbar och en rad andra bär och grönsaker. Om självplockningen inte hade ökat, skulle t.ex. jordgubbsodlingen i Sverige ha minskat dramatiskt, och i stället skulle importen ha ökat. Resultat hade blivit sämre jordgubbar och ökad belastning på vår bytesbalans. Kvinnornas insats i produktionen underskattas också genom att det obetalda arbetet på intet sätt redovisas i BNP. Nyttan av god barnomsorg kan självfallet inte mätas i lönekostnader och produktionskostnader för daghem, osv. Det är dock detta som återspeglas i BNP. Nyttan avgörs naturligtvis av hur väl barnen utvecklas. De obetalda arbetsinsatserna har givetvis en mycket stor betydelse i detta sammanhang. Herr talman! Vi i centern tycker att det är viktigt att vi försöker sätta ett korrekt värde på det obetalda arbetet. SCBs pågående tidsanvändningsstudie måste ges tillräckliga resurser så att materialet får hög kvalitet. Det är också viktigt att vi får en bred debatt kring dessa frågor. Gränsdragningen mellan betalt och obetalt arbete kommer också att få stor betydelse för utvecklingen av den offentliga sektorn. Herr talman! Jag begränsar mig till att yrka bifall till reservation 1, men självfallet står centern helt bakom alla de reservationer där Gunnar Björk och jag finns med.

Herr talman! Med hänvisning till Carl Fricks anförande vill jag säga att det vi nu har att diskutera är anslagen till SCB och folk och bostadsräkningen. Vi har att behandla ett antal motioner i det sammanhanget. Ämnet statistik är ett ganska intressant ämne ur många olika utgångspunkter. Genom att studera statistik får vi mycket kunskaper och många nyttigheter oss till livs. Beroende på vilka politiska intressen och ambitioner vi har kan vi vilja öka förekomsten av statistik. Men vi kan också vilja göra tvärtom dvs. hålla tillbaka förekomsten av statistik. Ett välkänt faktum är ju att kunskap är makt, och i statistik ligger mycken kunskap förborgad. Efter att ha konstaterat detta och med hänvisning till att de olika sakfrågorna är ganska väl beskrivna i fråga om det läge som råder i beredningshänseende m.m., ber jag att få yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Rune Rydén har tidigare utförligt och korrekt beskrivit bakgrunden till reservationerna 8, 9 och 12. Jag skall därför inte uppta kammarens tid med att återupprepa hans argument. I stället skall jag påpeka en sak som Carl Frick berörde -- jag begärde ordet innan han talade -- nämligen att lämnande av statistikuppgifter är en stor belastning för små företag. Stora företag har personal, tillgång till statistik och datorer. För dem är det inte så märkvärdigt att fylla i olika uppgifter. Själv ägnade jag tre timmar i lördags åt att fylla i en tiosidig kedjeblankett, som uppenbarligen var avsedd för Anledningen var att jag har ansvar för ett litet vattenkraftverk. Jag tror att jag satte 65 kryss på att det som efterfrågades inte var tillämpligt. Bara att hitta alla kryss tog en timme i anspråk. Beträffande folk och bostadsräkningen vill jag i viss polemik mot Per Olof Håkansson påpeka att det också är en kostnadsfråga hur ofta den skall äga rum. Varje gång folk och bostadsräkningen genomförs kostar det 200 milj.kr. Genomförs den vart femte år blir det 40 milj.kr. per år. Genomförs den vart tionde år blir det 20 milj.kr. om året. I dagens ekonomiska läge tycker jag att en inbesparing på 20 milj.kr. per år inte är alldeles oväsentlig jämfört med den marginella nyttan av att få statistiken vart femte år.
Herr talman! Till Lars De Geer vill jag säga att till marginalnyttan hör att man genom olika statistikuppgifter får mycket kunskaper som inte minst kommunerna kan använda sig av i sitt planeringsarbete. Det går alltså inte bara att mäta marginalnytta i form av kostnader. Det finns också en tillgångssida, som det är beklagligt att man inte tar hänsyn till. Som en liten kommentar till reservation 8, som Lars De Geer berörde, vill jag säga att allt statistikinsamlande nog inte bokförs på rätt konto i den här debatten. Det vore spännande att få reda på -- kanske genom en statistisk undersökning -- hur mycket statistik som lämnas till myndigheter resp. till olika intresseorganisationer och andra organ som man är medlem i. Jag känner till ett fall där en sådan undersökning har gjorts under ett år. Visserligen handlade det inte om statistiskt vedertagna metoder, men man staplade pappren i två olika högar. När året var slut kunde konstateras att den hög som bokfördes på myndighetssidan var betydligt mindre än den statistikhög som skulle levereras till andra. Jag är alltså rädd för att man här för en debatt utifrån en felaktig utgångspunkt.
Herr talman! Att privata intressenter och arbetsgivarorganisationer ofta begär in för mycket statistik är inte något skäl för att också staten skall göra det. Beträffande frekvensen av folk och bostadsräkningarna vill jag påpeka att de allra flesta västeuropeiska länder nöjer sig med tioårsintervaller. Jag tycker det finns anledning att säga att Sverige bör kunna falla in i den internationella lunken.

Herr talman! Av någon anledning är jag inte speciellt debattglad så här på kvällskvisten. Men jag är mån om att hålla partifanan hög, och därför skall jag givetvis göra min plikt och säga några ord om den moderata reservationen i finansutskottets betänkande 19. I denna reservation följer vi upp en reservation med Bo Lundgren som första namn. Motionärerna har föreslagit att idrottsrörelsen årligen skall tillföras en viss andel av AB Tipstjänsts omslutning. De här pengarna, 1 % av Tipstjänsts omsättning, bör riksdagen anslå över statsbudgeten till riksidrottsförbundet. Vi tycker att förslaget är förnuftigt, och därför stöder vi det. När det gäller Tipstjänsts sponsring delar vi motionärernas uppfattning att företagsekonomiskt motiverad sponsring skall kunna beslutas av Aktiebolaget Tipstjänst utan detaljstyrning från statsmakternas sida i vad gäller beloppsgränser och inriktning. Att Tipstjänst skall drabbas av den hämsko som en statlig styrning av sponsring innebär och som majoriteten pläderar för, tycker vi är uppåt väggarna fel. Herr talman! Med detta korta inlägg vill jag yrka bifall till reservation nr 1 i betänkande FiU19.

Herr talman! Jag måste denna gång, liksom vid tidigare tillfällen när vi behandlat ett betänkande från kulturutskottet med rubriken idrott, konstatera att vi ej kan ha en heltäckande debatt avseende idrottsfrågor. Genom arbetsfördelningen i riksdagen återfinns de för svensk idrott livsviktiga ställningstagandena i såväl skatte som finans och kulturutskotten. Det vore välgörande, och upplysande, om en idrottsdebatt spännande över hela det mångfasetterade fältet kunde genomföras. Det finns de som, tydligen på fullt allvar, för fram tanken på ett speciellt idrottsparti. Det är naivt och verklighetsfrämmande att tro att detta skulle bli en garanti för att ge idrotten bättre förutsättningar. Den bästa garantin är att inom de etablerade partierna vinna större gehör för idrotten och dess betydelse. Vi är ett antal som försöker. För 30 år sedan skrev Bengt Ahlbom i Idrottsboken: ''50 % av idrottens slitna ledare måste anslå huvuddelen av sin tid till att på olika sätt lösa finansieringsproblem. Är detta ett rimligt förhållande i tidens största ungdomsrörelse och största folkhälsobevarande verksamhet?'' Mitt svar är självfallet nej. Det är värre än så. Det Bengt Ahlbom beskrev 1961 är intet mot förhållandena i dag. Därför återkommer vi moderater också i år med vår allomfattande idrottsmotion undertecknad av 25 ledamöter. Det är aldrig fel att upprepa en sanning, och jag påstår därför än en gång från denna talarstol att vi aldrig kan förbättra villkoren för svensk idrott utan att vi finner för föreningar, ledare och aktiva väl anpassade lösningar på de svårbemästrade problem som skatter och avgifter utgör. Vi måste ge de ideellt arbetande ledarna och tränarna bättre villkor. De måste få en helt annan uppskattning för vad de uträttar. Den ovärderliga samhällsnytta som görs av alla inom idrotten går inte att mäta. Vi måste på alla sätt underlätta deras arbete och stödja dem. Men det är inte pengar för att avlöna ledare som är det viktigaste. Idrottens styrka och tjusning ligger ju i det ideella engagemanget. Det väsentliga är att underlätta för de små lokala föreningarna och möjliggöra för deras ledare att ägna mer tid åt idrottslig fostran och träning och mindre tid åt att dra in pengar. Ledarna är i betydande utsträckning föräldrar till unga idrottsutövare, och de förmår hålla ut så länge de egna barnen tränar och tävlar. Men sedan tar ofta intresset och orken slut. Detta är allvarligt. Sverige förlorar på så sätt många dugliga ledare och tränare med goda kunskaper. Omsättningen på idrottsledare är över huvud taget stor. De som drabbas av detta är i första hand de små klubbarna. Det är därför angeläget att på alla sätt stödja dem som är verksamma inom idrotten. Idrotten är en ovärderlig hälsofaktor såväl fysiskt och psykiskt som moraliskt. Den svenska idrottsrörelsen står och faller med alla dessa hundratusentals ideellt arbetande ledare vars ungdomsfostrande gärning är av omätbar betydelse i en verklighet, som dess värre, är präglad av våld och av ett drogmissbruk som förstör många unga människors liv. Dopning är idrottens förbannelse. Det kan inte upprepas för ofta att dopning är fusk. Vi anser att stöd bör lämnas till kontrollverksamhet och sådan forskning som syftar till att utveckla metoder att avslöja doping. Narkotikaliknande preparat som används för dopning bör betraktas som narkotika när det gäller exempelvis reglering av införsel, försäljning och användning. Jag vill instämma i de av 1989 års riksidrottsmötet beslutade prioriteringarna för perioden 1990--1992, nämligen: stärk idrottens finansiering, stärk det ideella ledarskapet, stärk kampen mot dopning. Den moderata idrottspolitiken medverkar till att dessa viktiga och riktiga prioriteringar kan förverkligas. Marginalskattereformens stora förlorare är idrotten. Redan förra året påverkades idrotten genom t.ex. full moms på hotell och restaurangbesök och bensinskattehöjningen. Från årsskiftet 1990--1991 kom så moms på bussresor och andra resor till tävlingar och träningspass. Moderata samlingspartiet har motsatt sig betydande delar av finansieringen av skatteomläggningen. Vi anser att en snabb utredning bör tillsättas för att överväga om ideella föreningar skall göras tekniskt skattskyldiga och därmed ges full avdragsrätt för erlagd mervärdeskatt på varor och tjänster. Det är också angeläget att riksskatteverkets utredning huruvida moms skall utgå på kommunernas uthyrning av lokaler till idrottsföreningar och andra snabbt kommer till ett för idrotten positivt avgörande. Ett negativt beslut blir ett dråpslag. Herr talman! Svensk idrott skall vara självständig och stå helt oberoende av den politiska makten. Vi ser därför ingen anledning till att regeringen skall utse två ledamöter i riksidrottsförbundets styrelse, och jag yrkar därför bifall till reservation 2. Vi gläds alla åt handikappidrottens fortsatta starka utveckling. Som en följd av ett förtjänstfullt och beundransvärt arbete är Sverige i dag en ledande nation. Våra handikappidrottare är värda all respekt och aktning. Vi vill förbättra deras möjligheter ytterligare bl.a. genom att ge ett ökat utrymme inom idrottslärarutbildningen för undervisning om de särskilda krav detta ställer. Vi anser att de ekonomiska förutsättningarna för handikappidrotten skall förbättras genom att en del av de ytterligare medel ur Tipstjänsts överskott som vi föreslår skall överföras till idrotten går till handikappidrotten. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Herr talman! Jag tänker avsluta mitt anförande med samma ord som jag gjorde den 6 april 1989: Moderat idrottspolitik skulle ge svensk idrott ökat oberoende, stärkt ekonomi och bättre möjligheter för ledare att ägna sig åt idrott.

Fru talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen som innebär att en mening i utskottets skrivning bör utgå. Det är den mening som säger att vid framtida beslut om biståndets volym bör beaktas att vi nu tar pengar i anspråk från de reservationer -- miljardbelopp -- som ligger i riksbanken. Vi tycker att detta är onödigt. Det behövs inte, och därför reserverar vi oss. Fru talman! I övrigt stöder vi helhjärtat betänkandet. Personligen vill jag ge Jan-Erik Wikström och Karl-Göran Biörsmark en eloge för det initiativ som togs för tio dagar sedan.

Fru talman! Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom omedelbara humanitära hjälpinsatser i Afrika och i Vi kan i TV se folkmord utspelas framför våra ögon, och vi vill gärna minska de effekter som detta folkmord ger kurderna. Kurderna har ett talesätt som säger att de inte har några andra vänner än sina berg. Nu måste vi bevisa att det inte är sant. Bergen sviker dem med köld, snö och matbrist. Vi måste visa att vi är de vänner som kurderna behöver för sin överlevnad. Vi tillstyrker initiativet.

Fru talman! Talmannen har föreslagit att vi skall använda kammaren för att meddela nyheter. Jag tänkte då börja den här debatten med att meddela en nyhet. Socialutskottet har i dag enhälligt beslutat föreslå riksdagen att de särskilda ungdomshemmen, de s.k. § 12-hemmen, som nu drivs i kommunal och landstingskommunal regi, skall förstatligas. Syftet bakom den reformen är att få ordning på en vård som inte fungerar. Sedan flera år har det varit omöjligt att finna platser för de mest svårbehandlade ungdomarna på de här hemmen. Det har väckt uppmärksamhet och oro att hundratals ungdomar inte har kunnat beredas den vård som länsrätterna har beslutat. En rad instanser, från justitieombudsmannen och riksdagens utskott till andra sakkunniga instanser, har slagit larm om att vården inte fungerar på avsett sätt. För att råda bot på de missförhållandena föreslår socialutskottet nu enhälligt att staten återtar huvudmannaskapet. Fru talman!

Det här är grupper som också regeringen värnar om i sin politik, skriver utskottets majoritet. Men sedan avstyrker man våra förslag. Så går det till det ena året efter det andra. Det glömda Sverige har många vänner i teorin, men det behöver avgjort fler vänner i praktiken. På det programmet går folkpartiet liberalerna till val. Vad vi i dag skall diskutera är socialpolitikens huvudlinjer. Jag tillhör de många här i kammaren som i grunden hyser en stor respekt för socialdemokraternas engagemang och insatser i dessa frågor. Men det är med förundran och vemod som jag har följt deras politik under senare år. Jag tycker mig se en gigantisk och oordnad reträtt, en stor armé i moralisk och ideologisk upplösning, ett återtåg där fritt strövande skaror nu mer slåss med varandra än med någon gemensam motståndare. Jag ser ett myller av övergivna barrikader, positioner där man slogs för tio eller fem eller två år sedan men nu har gett upp allt motstånd, hoppat över till andra sidan och snarast låtsas som om man alltid hade stått på den andra sidan, den som man helt nyligen bekämpade. Ta sjukvården! I över tio år har socialdemokraterna röstat ner våra motioner om ett husläkarsystem, som skulle ge varje svensk en egen läkare att gå till. När vi var i regeringställning lade vi fram en proposition om detta, som också röstades ner. Så sent som i fjol stod Ingela Thalén här i kammaren och fnös åt husläkartanken och kallade husläkaren för en grindvakt. Nu har allt fler flockat sig kring den här idén -- riksdagens revisorer och Läkarförbundet, för att nämna några exempel -- och häromveckan tog en enig styrelse i Landstingsförbundet, alltså även socialdemokraterna, ställning för husläkarsystemet. Eller ta detta med sjukvårdens köer! I flera år vägrade regeringen att ens kartlägga köerna, och än mindre ville man göra någonting åt saken. När vi pekade på det orimliga i att människor i månader och år går sjukskrivna för dyra pengar i väntan på för dem viktiga operationer och att resurser därför borde överföras från försäkringssystemet till sjukvården, var det fullkomligt omöjligt att rubba vare sig Gertrud Sigurdsen eller Bo Holmberg. Vi jagade regeringen med blåslampa men fick bara höra att gränsen mellan de här båda systemen omöjligen kunde överskridas. Nu är den barrikaden övergiven, som så många andra. Plötsligt är det i stället högsta mode att föra över pengar från sjukkassan för att bekämpa köer. I våras föreslog vi en hundradagarsregel, så att människor inte skall få vänta i onödan på viktig sjukvård. Man skall ha rätt att få ersättning, för att skaffa sig sjukvården på annat håll, om inte den egna sjukvårdshuvudmannen kan ge den. Vi föreslog också att 500 miljoner skulle användas för att radikalt få ned operationsköerna inom två år. Häromdagen kom Ingela Thalén med ett pressmeddelande som var en varitabel blåkopia av det förslag som socialutskottet nu avstyrker, självfallet utan angivande av källa för de idéer som hon nu ställer sig bakom. Så är det socialdemokraterna byter sida. Inte nog med att man tar det djärva skuttet över barrikaden, man låtsas också som om man aldrig har stått någon annanstans. I går diskuterades sjukförsäkringen. Hur mycket ovett har vi inte fått under 80-talet när vi försökt att strama till reglerna, så att missbruk skall kunna stävjas och kostnaderna hållas under någorlunda kontroll! Vi har också slagit larm om att reglerna i sig är hälsofarliga, därför att de leder till långa sjukskrivningar. Hur mycket indignation har inte socialdemokraterna ödslat på våra försök att få ordning på arbetsskadeförsäkringen som allt fler inser direkt skadar människor och leder till livslång invaliditet* Nu är alla de här barrikaderna övergivna. Allt det vi i åratal har pläderat för är plötsligt helt riktigt och i själva verket oundgängligen nödvändigt för att hävda den s.k. arbetslinjen. Senare i dag diskuteras här familjepolitik. Låt mig bara påminna om alla övergivna barrikader på det området. Steg för steg har socialdemokraterna tvingats ge avkall på en i grunden rigid och likriktande hållning till barnfamiljerna. När vi försökte vidga valfriheten, sade ni nej till alla förändringar av statsbidragen. Ni sade nej till kommunala dagmammor, ni sade nej till ideella stiftelser, ni sade nej till föräldrakooperativ, ni sade nej till deltidsförskolor, ni sade nej till producentkooperativ och ni sade nej till barnomsorg i svenska kyrkans regi. Allt detta motstånd är numera uppgivet. Häromdagen fick jag höra talas om att ett kommunalt vårdnadsbidrag numera har införts i Moskva. Jag väntar bara på att få höra att vårdnadsbidraget i själva verket var en socialdemokratisk uppfinning. Ett fjärde område värt att nämna är äldreomsorgen. Även här finns det gott om övergivna barrikader. Ta försöken att lägga ned åldersdomshemmen! Eller ta folkpartiets arbete för eget rum i långvården, som så länge mötte massor med invändningar från socialdemokratisk sida! Man sade att det var fel grepp, att de gamla ville bo tillsammans, att man inte skulle skjuta in sig på det här, osv. Vi kan ta arbetet för gruppbostäder åt de senildementa. De far så illa av att bo i stora institutioner. Här har vi nått allt större förståelse för våra idéer, och det är oerhört glädjande för de gamla som ännu inte får den vård och tillsyn som de behöver. Mer osäker, tvekande och tvetydig är den socialdemokratiska reträtten när det gäller synen på valfrihet, konkurrens och konsumentmakt inom den sociala sektorn. Här kommer det olika signaler från olika delar av rörelsen. I socialutskottet har det inte varit möjligt att få gehör för några mer moderna tankegångar. Det märks inte minst på reaktionerna och på de borgerliga motionerna om ökad valfrihet. Dem bemöter vi i reservation 5. Jag sade att den socialdemokratiska armén också verkar vara i moralisk upplösning. Jag skulle vilja motivera det ganska hårda omdömet litet grand. När jag tänker tillbaka på de valkampanjer vi har bedrivit under 80-talet kommer jag ihåg en lång rad socialdemokratiska vallöften som sedan inte har kunnat infrias. 1982 var det på fyra s.k. heliga vallöften. Man lovade att återställa pensionerna till den tidigare nivån. Det löftet frångick man redan två veckor efter valet i samband med devalveringen. Man lovade att återställa statsbidragen till barnomsorgen till 40 % av kostnaderna. Det löftet höll man mycket kort tid, varefter täckningsgraden åter sjönk. Nu är den sedan länge en bra bit under 40 %. Man lovade att ta bort förslaget om karensdagar i sjukförsäkringen och återställa sjukförsäkringen till tidigare nivå. Nu vet vi att socialdemokraterna även på det området har accepterat en annan konstruktion av sjukförsäkringen. Av dessa heliga löften är det inte mycket som återstår. I förra valet diskuterade vi föräldraförsäkring och semester. Det gavs fullkomligt kategoriska och bindande löften om att barnomsorgen skulle vara fullt utbyggd t.o.m. 1991, att föräldraförsäkringen skulle vara förlängd till 18 månader och att semestern skulle vara förlängd till sex veckor. Vi frågade hur det skulle finansieras. Då sade man bara att det går, det är bara att ta ur tillväxten, samtidigt som man angrep oss mycket hårt för den finansiering krona för krona som vi presenterade för våra reformförslag. Den här tillbakablicken över socialdemokratisk argumentering i valrörelserna under 80-talet är mycket sorglig, tycker jag. Det har gjorts kolossalt mycket för att vilseleda svenska folket, och socialdemokratin själv har kolossalt mycket att beklaga i de löften man har strött omkring sig. Fru talman! Social trygghet och socialt ansvarstagande är grundläggande värden för folkpartiet. Vi bejakar välfärdsstaten, och vi ser som vår uppgift att utveckla den, att förnya den och att rädda den undan de faror som hotar från många olika håll. Den största risken nu är risken för ekonomisk stagnation och kräftgång. Sverige är unikt, som det sägs på bio, men inte på det sätt som det sägs på bio. Sverige är unikt genom att vi är det enda land i OECD för vilket man i år förutser en sjunkande bruttonationalprodukt. Alla de övriga 25 länderna har en stigande bruttonationalprodukt. Den vanskötta ekonomiska politiken är ett direkt hot mot den sociala tryggheten i dag och i framtiden. Vi lever i dag längre än någonsin förr. Det ställer stora anspråk på resurser för de äldre. Under 90 talet måste vi ta fram hundratals miljarder friska kronor för att klara sjukvården för de äldre, för att klara äldreomsorgen och för att klara de ökande pensioner som våra äldre har rätt till under de kommande åren. Det är i det här långsiktiga perspektivet som de äldre är skattereformens verkliga vinnare. Får vi inte Sverige på fötter kan också socialpolitiken hälsa hem. Det är mot den bakgrunden som vi liberaler betonar det oupplösliga sambandet mellan en frisk marknadsekonomi och en sund välfärdsstat, mellan individuell frihet och gemensam trygghet. Det är denna kombination som vi måste försvara. Utan den kommer vi alla att leva i ett sämre, fattigare och mer orättvist samhälle. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande med undantag för reservationerna 2, 5, 6 och 40. Självfallet står vi också fast vid övriga reservationer, men jag avstår från att yrka bifall till dem för att bespara kammaren överflödiga voteringar.

Fru talman! Sverige är på många sätt ett mycket fint och bra land. Här trivs människor. Vi har närhet till vår natur, till trygghet och till ett arbete som vi trivs med. Så är det för många människor. Förhoppningsvis för de flesta av oss. Men ytterst handlar det som vi diskuterar i dag -- socialpolitiken -- inte enbart om ''de flesta av oss'' utan också om alla dem som på något sätt har problem och svårigheter. För alla dessa människor skall Sverige också vara ett fint och bra land att bo och leva i. Att Sverige är unikt får vi för tillfället lära oss om vi går på biograf. Det är de socialdemokratiska reklammakarna som uttrycker det så. Och visst är Sverige på många sätt unikt, även om det nog i många fall är det på andra sätt och av andra orsaker än de som socialdemokraterna tycks tro. I den revolution som stora delar av Central och Östeuropa nyligen upplevt har allt fler sett fördelarna med ett marknadsekonomiskt system. Som en konsekvens av detta har de på kort tid avskaffat den socialistiska planhushållningen. Självfallet är anledningen att de har decennier av erfarenheter som har visat på de negativa konsekvenserna av ett sådant system. Även vi här i Sverige vet att ett system med marknadsekonomi på de allra flesta områden är överlägset. Vi har också många erfarenheter i den riktningen. Det är ju just därför som vi har ett system med marknadsekonomi inom flertalet områden i vårt land. I de allra flesta fall fungerar Sverige också bra inom dessa områden. Men det finns också andra områden, där vi i stället har valt att ha en omfattande centralreglering, politikerstyrning och stora monopol. Detta system har vi inom stora delar av den socialpolitik som vi diskuterar i dag, t.ex. inom barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård. ''Sverige är unikt'' -- för att tala med socialdemokratisk terminologi -- i det avseendet att vi fortfarande tror att detta är bra lösningar, trots att vi ser att problemen blir allt större och allt fler. På flera av dessa områden uppvisar faktiskt Sverige av i dag många brister. Varje dag blir vittnesbörden -- via massmedia och på andra sätt -- allt fler om sprickor i de svenska offentliga välfärdssystemen. Detta kunde man läsa om i morgontidningarna så sent som i dag på morgonen. Det handlar om köer, brister och problem som blir allt tydligare och allt vanligare för allt fler människor. Socialdemokraterna har under en mansålder av makthegemoni skapat ett samhälle där den som har tur, är stark eller har tillräckligt gott om pengar kan få vård på annat sätt när kön är för lång. Vi har alla väldigt olika behov, önskemål och värderingar. Därför har vi också i Sverige en utvecklad valfrihet på många områden. Vi får t.ex. bo var vi vill -- i princip i alla fall. Vi får handla mat och kläder utifrån våra egna önskemål. Men så snart det handlar om vård och omsorg -- ja, då tilltros vi inte ens valet av vår egen läkare eller barnomsorg för våra egna barn. Låt mig fråga Bo Holmberg i den här debatten: När är ni beredda att ta sådana initiativ att det blir möjligt med valfrihet också inom de områden som vi kallar vårt välfärdssystem? Det finns, som jag ser det, i dagens socialdemokratiska system en närmast cynisk inställning, som innebär att om det offentliga är oförmöget att ställa tillräckliga resurser till förfogande -- ja, då finns det inga andra alternativ för enskilda människor. Det gäller inom barnomsorgen, där alla betalar via skattsedeln men där resurserna bara räcker till vissa. Det gäller inom sjukvården, där ett helt yrkesverksamt liv med ständigt högre landstingsskatt och sjukförsäkringsavgift inte är en tillräcklig garanti för vård, när man kanske som pensionär för första gången behöver utnyttja denna -- såvida man nu inte befinner sig i den lyckliga omständigheten att kunna betala ytterligare en gång genom att anlita en privat vårdgivare. Låt mig fråga: Är det verkligen rimligt att det skall fungera på det här sättet? Och om inte, hur vill socialdemokraterna ändra på detta förhållande? På vilket sätt är egentligen denna socialpolitik generell, när det i högsta grad är ett selektivt val vem som skall kunna få den nödvändiga vården? Det krävs i dag, som vi moderater ser det, förändringar för att vi skall kunna tillgodose de krav som människor faktiskt har rätt att ställa. Det är nödvändigt med ett uppbrytande av servicemonopol inom kommuner och landsting, införande av mångfald och valfrihet inom äldreomsorgen, sjukvården och barnomsorgen, vårdnadsbidrag till barnfamiljer och konkurrens på lika villkor mellan kommunal och privat verksamhet. Vi moderater föreslår därför att vi skall införa en allmän och obligatorisk sjukvårdsförsäkring för att ge ökad valfrihet inom sjukvården. Den mångfald som är valfrihetens andra sida innebär också att sjukvårdens resurser kan utnyttjas på ett bättre sätt. Enskilda människor kan få större möjlighet att själva välja var de skall få sin vård. Dagens stordrift kan ersättas med mindre och fler enheter. Systemet med en sådan här försäkringsmodell innebär att den i dag strikta avgränsningen mellan sjukvårdens och sjukpenningens finansiering försvinner. Den helt dominerande delen av landstingsskatten förs i stället över till försäkringskassan, som betalar patientens vård, oberoende av vårdgivare. Precis som med dagens landstingsskatt skall kostnaderna för sjukvårdsförsäkringen tas ut efter betalningsförmåga och oberoende av risk. Var och en -- även den som saknar inkomst -- kommer att omfattas av försäkringen och har rätt till god vård. Men genom att ansvaret för finansieringen av sjukvården skiljs från produktionen av sjukvården, kommer privat och offentlig sjukvård att verka på lika villkor. I avvaktan på den här försäkringslösningen har vi moderater i flera år föreslagit införandet av en vårdgaranti, dvs. ett system som innebär att när det egna landstinget inte kan erbjuda vård inom rimlig tid, skall vård hos ett annat landsting eller en privat vårdgivare bekostas av landstinget. I åtskilliga år har socialdemokraterna i denna kammare avslagit våra förslag. Men sedan en dryg vecka tillbaka finns det ett avtal mellan Landstingsförbundet och socialdepartementet om att införa en sådan vårdgaranti med början den 1 januari 1992 för ''vissa behandlingar''. Detta sker inte så snabbt som vi moderater skulle önska. Därför har vi föreslagit att en första etapp skall träda i kraft redan den 1 juli i år. Inte heller är förslaget tillräckligt långtgående men -- det skall gärna medges -- detta är ett klart steg i rätt riktning. Men det finns ändå en viktig, och principiellt betydelsefull, skillnad mellan vårt förslag och det som nu genomförs, och det är att överenskommelsen mellan Landstingförbundet och socialdepartementet ses som ett slutsteg för att lösa ett akut problem. Det finns inga tankar om hur frågan skall hanteras litet mera långsiktigt. Vi moderater menar att vårdgarantin är ett steg på vägen mot någonting annat och bättre, nämligen införandet av en försäkringsmodell. Låt mig ställa en fråga till socialdemokraternas talesman i denna debatt: I det moderata förslaget ingår en lagfäst rätt till valfrihet, inskriven bl.a. i hälso och sjukvårdslagen. När socialdemokraterna nu har tänkt om beträffande vårdgarantin, så vore det en styrka att också göra ett sådant tillägg till lagtexten. Är Bo Holmberg beredd att medverka till detta? På samma sätt menar vi också att valfriheten är viktig för de äldre i samhället. Rätten att välja är fundamental. Ofta är det personliga valet viktigast när det gäller att ha sin egen läkare eller att kunna påverka valet av hemsamarit. Det är viktigt att kunna välja någon som man känner förtroende för. Även valet av boende och serviceform som sjukhem, ålderdomshem eller gruppboende är viktigt. Många äldre vill bo kvar hemma i sin lägenhet. Andra vill ha det större mått av trygghet och service som boende i servicehus eller i den gamla typen av ålderdomshem innebär. Behovet av mångfald ökar i skeden då bl.a. den fysiska begränsningen sätter in. Därför bör valfrihetsprincipen, enligt vår mening, inte enbart skrivas in i hälso och sjukvårdslagen utan också i socialtjänstlagen. Fru talman! I ett betydelsefullt avseende har socialdemokraterna hamnat i minoritet i utskottet. Det gäller det s.k. Mättingeprojektet, som drivs av organisationen Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, och som nu sökt bidrag för sin verksamhet. För närvarande utgår stöd till två handikapporganisationer, för kostnader för deras rekreationsanläggningar, nämligen De handikappades riksförbund och Synskadades riksförbund. I budgetpropositionen finns emellertid inget förslag om bidrag också till RBU. Mättingeprojektet är viktigt för de rörelsehindrade barnen och deras föräldrar, för fritidsaktiviteter och naturupplevelser och, inte minst, till rekreation och avlastning för föräldrarna. Det finns andra handikapporganisationer som inte har något stöd för sina rekreationsanläggningar. 1989 års handikapputredning behandlar bl.a. denna fråga, och utskottet utgår ifrån att utredningen överväger det statliga stödet också till dessa anläggningar. Efter ett stort antal motioner har utskottets majoritet tillstyrkt ett bidrag till Mättingeprojektet. Det är beklagligt, som vi ser det, att utskottet inte kunnat bli enigt i denna del, utan att socialdemokraterna sett sig nödsakade att reservera sig mot detta stöd. En mindre randanmärkning i sammanhanget, som naturligtvis borde ha uppmärksammats tidigare: I handlingarna sägs att detta är ett ''bidrag till driften'' av Mättinge. Eftersom anläggningen ännu inte är färdig, bör det rimligtvis vara ett bidrag till uppbyggande av anläggningen. Socialutskottet har behandlat detta under förmiddagen, och det har delats ut ett rättelseblad. Jag ber härmed att få yrka bifall till förslaget på detta. Jag ber i övrigt, fru talman, att få yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Om sjukvården i vårt land kan man i största allmänhet säga att hälsan tiger still, dvs. den fungerar och den är att lita på även när den utsätts för påfrestningar. Det beror naturligtvis på att de människor som arbetar inom olika nivåer har en mycket god utbildning och är djupt engagerade i sitt värv. Det visar sig också att flertalet av de människor som kommer i nära kontakt med sjukvården har ett stort förtroende för den. Detta allmänna förtroende, som faktiskt finns ute bland allmänheten, motsvaras av en stor enighet här i riksdagen såväl när det gäller målen för sjukvården som när det gäller medlen för att uppnå målen. Det förtroendekapital som sjukvården i vårt land rent allmänt har, har sin grund i två omständigheter. Den ena är att den rent ekonomiska satsningen på sjukvården i vårt land är förhållandevis omfattande, och den andra är att resurserna skall fördelas på ett rimligt och rättvist sätt med hänsyn till både enskilda människor och regioner. Det är viktigt att en sådan målsättning finns både när myndigheter fördelar resurser och som grund för den enskilda människans förväntan på och rätt till sjukvård. Eftersom så mycket fungerar bra märks det som fungerar mindre bra desto mer. Det finns köer, det finns flaskhalsar, och det finns orättvisor när det gäller tillgängligheten till läkare och sjukvård och snedfördelning i fråga om möjligheten att ha kontinuerliga kontakter med läkare. Vi tror att vägen att lösa dessa problem och ta bort skönhetsfläckarna går över en ökad flexibilitet, en öppning för alternativ och och konkurrens -- både kvalitativ och prismässig -- mellan såväl offentliga som privata insatser. I allt detta har på senare tid en enighet börjat uppnås. En offentlig finansiering är ett viktigt led i strävan att göra sjukvården tillgänglig för var och en. Det är en grundtrygghet som vi i centern anser omistlig och som är en omistlig del i en välfärd som vi i och för sig anser behöver förändras och omprövas men inte försämras. Vi vill anslå 1 000 miljoner som skall gå direkt till vården. Vid sidan av fritid och arbete har vi ett behov av att bry oss om och ta ansvar för människorna i vår omgivning. Det är inget som vi på politisk väg kan tvinga fram. Däremot kan vi politiskt återge människorna ett större ansvar, så att de sociala nätverken åter kan knytas i de vardagliga bestyren. Ingen tror längre att statsapparaten och kommunerna kan göra allt. Den alltmer utbredda ensamheten bland äldre kan inte avskaffas genom beslut uppifrån. Ensamheten motverkas bäst genom att anhöriga -- närstående som grannar, föreningsmedlemmar och arbetskamrater -- motiveras att ta ansvar för varandra. Frivilliga organisationer och föreningar gör här en stor insats. Detta frivilligarbete måste i större utsträckning stimuleras och prioriteras. Det finns en inbyggd dynamik i samhällsutvecklingen, som innebär att olika kategorier av människor automatiskt delas upp och lever helt skilda liv. Det måste motverkas. Under 80-talet hade vi i Sverige en högkonjunktur, men i stället för att klyftorna minskade ökade de under detta årtionde i stor utsträckning på grund av den socialdemokratiska politiken. Oavsett vilka välfärdsindikationer som väljs -- det må vara utbildning, sysselsättning, inkomster, bostad, hälsa eller fritid -- har skillnaderna mellan olika grupper ökat. Alltmer av skattemedlen går till dem som redan har en god standard. Under de senaste tio åren har en mångmiljardrullning skett från upprätthållandet av vardagssolidaritet, sjukvård och social service, till statens transfereringar. Resultatet har blivit att de starka har tagit resurser från de mest utsatta, de gamla, de svårast sjuka och de socialt behövande. Många frågar sig därför: Står socialdemokraterna för en rättvis fördelningspolitik? När en rättvis fördelningspolitik uteblir är det de svaga grupperna som drabbas först. Särskilt upprörande blir det när det drabbar äldre, som under svåra förhållanden har varit med om att lägga grunden för det nuvarande samhället. Samtidigt har stora förmögenheter skapats, vilket har upprört rättskänslan. En klippekonomi har tillåtits grassera. De agerande har skott sig till mångas förfäran men också till vissas beundran. Det parti som har haft ansvaret för ekonomin under dessa år, socialdemokraterna, är just nu föremål för räfst och rättarting av en av partiets egna f.d. rättare. Men nog borde rättarens egna fel, brister och underlåtenhetssynder också dras fram i ljuset, inte minst med tanke på den ekonomiska utvecklingen under 80-talet. Många pensionärer har så låg pension, att när de allra nödvändigaste utgifterna är betalda räcker pengarna inte till mycket mer. Detta är inte en rättvis fördelning av landets resurser. Från vår sida har vi lagt fram ett förslag om en ny och förstärkt grundpension, som syftar till att undanröja denna orättfärdighet. Det finns en annan brist i samhället som särskilt drabbar de äldre, och det är äldreomsorgens otillräckliga utbyggnad på många håll. Det borde vara naturligt att ta till vara de resurser som hittills inte utnyttjats i tillräcklig grad. Riksdagsbeslutet när det gäller om och nybyggnad av ålderdomshem öppnar nya möjligheter att erbjuda äldre människor en boendeform som länge har efterfrågats och saknats. Efterfrågan på ålderdomshem är ett tecken på att äldre människor inte kan hänvisas enbart till eget boende i hemmet eller till långvård. Bristerna inom sjukvården är ett exempel på att man inte tar till vara de resurser som finns och de möjligheter som står till buds. De som är över 75 år konsumerar ungefär 40 % av sjukvårdens resurser. Det beror ofta på att den s.k. vårdkedjan inte fungerar. Boendeformer som ålderdomshem och gruppboende saknas alltför ofta. De utgör en viktig länk i omsorgskedjan mellan just hemboende och långvård. Tyvärr når information och kunskap om det nya systemet och om intentionen bakom riksdagsbeslutet inte ut till kommuner och andra berörda. Detta är ett exempel på hur svårt det är att få gehör för riksdagens beslut även om besluten har fattats i enighet och särskilt om enigheten är ett resultat av att ett politiskt motstånd har brutits. Vi stöter med jämna mellanrum på sådana frågor. Trots att riksdagen fattar ett klart beslut tränger det alltså inte igenom. De instanser som är till för att föra vidare riksdagsbeslutet är tydligen inte alltid kapabla att göra det. Det är den slutsats man drar när man gång på gång stöter på samma fenomen. Jag skall ta ett konkret och aktuellt exempel på att beslut som vi har fattat här i riksdagen faktiskt inte tränger igenom och därmed inte får tillfälle att påverka besluten ute i kommunerna. Följande står skrivet i en skrivelse som politikerna i en kommun helt nyligen fick från sina tjänstemän: Ålderdomshem bygger bl.a. på att kommunen står för vissa inventarier och utrustning. Även det är nedslitet och i behov av förnyelse. Ålderdomshem går dock stick i stäv med socialtjänstlagens intentioner om normalisering och självbestämmande. Lagen tillämpas alltså på ett mekaniskt sätt och på människor som är i behov av en vårdform som riksdagen i enighet har beslutat om. Det är upprörande med en sådan tillämpning. Det finns i vårt land en värdefull tradition att hjälpa dem som har det svårt, och det är viktigt att det arvet inte försvinner eller tunnas ut. Det finns anledning att lyfta fram det när man alltför onyanserat kritiserar den offentliga sektorn. Det finns mycket kritik av den offentliga sektorn som är berättigad, men vi för vår del slår vakt om ett fungerande socialt skyddsnät, utan vilket välfärdssamhället knappast längre gör skäl för namnet. Den lilla världen, som det har talats om många gånger, är naturligtvis ovärderlig för den som har fått en sådan. Problemet är bara att just de som bäst skulle behöva ett sådant socialt skyddsnät -- hjälpande och stödjande, förstående och uppmuntrande, med hjälp att bistå socialt, ekonomiskt och personligt -- saknar allt detta, eller så är skyddsnätet mycket glest. Just därför är talet om den lilla världen, som är en följd av en riktig och rimlig satsning på familjen och en konsekvens av familjens betydelse, en så stark påminnelse också om behovet av en grundtrygghet, som måste finnas även när den lilla världen inte existerar. Bristen på en rättvis fördelningspolitik finns på många områden, men den drabbar alldeles särskilt grupper i vårt samhälle som är bortglömda. De handikappade har ofta en lägre bostadsstandard, sämre möjligheter till utbildning och svårare att få arbete och sysselsättning. Det krävs större insatser för att ekonomiskt och på annat sätt hjälpa de handikappade ut i arbetslivet och tillgodose behovet av handikappbostäder. Ett uttryck för att majoriteten tycker att det är angeläget att satsa på handikappade barn och ungdomar är den fråga som Per Stenmarck tidigare tog upp och som inryms i några motioner från bl.a. oss i centerpartiet, dvs. frågan om bidrag till RBUs rekreationsanläggning Mättinge. Det finns många människor som är utan all den välfärd som vi andra har. De hemlösa alkoholisterna, de psykiskt sjuka, ungdomar i kris och andra med svåra problem får inte alltid den hjälp de behöver. Det svenska välfärdssystemet utgår i väsentliga avseenden från arbetsmarknaden. Man måste ha arbetat för att komma in i systemet. Först då har man rätt att bli kompenserad vid sjukdom, vid barnafödande, handikapp och arbetslöshet. De som bäst behöver trygghet kommer paradoxalt nog inte åt den. Hemlösheten är en av de allvarligaste sociala risksituationer som en människa kan möta. Att bryta hemlösheten är en av de viktigaste sociala uppgifterna och en förutsättning för att de hemlösa skall få en chans till ett människovärdigt liv. Stadsmissionen och Frälsningsarmén är exempel på organisationer som har verkat bland människor på samhällets skuggsida sedan lång tid tillbaka och som därför har stor erfarenhet av sådant arbete. I samband med en skilsmässa, någon nära anhörigs död, arbetslöshet eller liknande uppkommer frågor som: Vad är det för mening med mitt liv? För vems skull lever jag? Flykten till missbruket består ofta så länge sådana frågor förblir obesvarade. Nu liksom under tidigare decennier är de hemlösa glömda av samhället. De har inte minskat i antal. Många tecken tyder tvärtom på att de blir fler och fler. Dessutom har antalet hemlösa kvinnor ökat. Undersökningar som har gjorts visar också att nutidens hemlösa är allt yngre. Det är ofta människor som aldrig har fått fotfäste i samhället. Vi anser att problemet med de hemlösa är av den dimensionen att det bör lösas på samma sätt som flyktingfrågan, där ett statligt åtagande möjliggör för kommunerna att gripa sig an uppgiften. Vi i centern föreslår därför i en kommittémotion att det skall satsas 3 milj.kr. på de hemlösa i första hand i Stockholm, Göteborg och Malmö. Pengarna skall fördelas till de ideella organisationer som arbetar för de hemlösa. Denna satsning skall ske i avvaktan på en varaktig lösning av problemet. De kristna samfundens nykterhetsorganisationer har genom sin organisation RIA nått mycket goda resultat i sina stödjande och vårdande insatser vid alkohol och drogförebyggande arbete. Även Lewi Pethrus Stiftelse bedriver ett väl dokumenterat arbete bland alkoholmissbrukare. Vi anser att just bidraget till sådana nykterhetsorganisationer bör höjas. Vår omhuldade välfärdspolitik har skapat en bild av att samhället skulle kunna ta hand om oss alla, men det är inte sant, och det har väl heller aldrig varit sant. Liksom Daniel Tarschys glädjer vi i centern oss åt dagens beslut i socialutskottet att de s.k. § 12 hemmen återigen skall övergå till statligt huvudmannaskap. Vi har från centerns sida i många år motionerat i den frågan. Fru talman! Grundtrygghet skall förenas med mångfald, idérikedom och ansvarstagande hos alla, såväl inom den offentliga sektorn som inom de fristående alternativen. Detta skapar nya möjligheter till alternativ i vård och omsorg. Rosa Östh skall senare i debatten tala om familjepolitiken, men jag vill ändå nu understryka det glädjande i att regeringen efter enträget motionerande från bl.a. oss i centern ger svenska kyrkan rätt till statsbidrag för barnomsorg i egen regi. Det är det senaste exemplet på att ett socialdemokratiskt nej har blivit ett ja när det gäller barnomsorg. Det är bra. Det finns en organisation inom kyrkan som fungerar över hela landet, och på många håll kan kyrkan göra en insats för barnomsorgen och tillföra den ett inslag av djup, allvar och andlighet, som allt fler människor i vårt samhälle -- både unga och äldre -- tycks inse behovet av. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 3,

Fru talman! När man lyssnar på anförandena i debatten -- åtminstone när man lyssnar på Daniel Tarschys och kanske också på Per Stenmarck -- får man intrycket att detta är någon form av valupptakt. Många vackra ord sägs om valfrihet, om skydd för svaga grupper, om mångfald och om att det skall bli guld och gröna skogar. Daniel Tarschys talade om att man ville föra över resurser från vuxna friska människor med arbete till sjuka och handikappade, det som är det glömda Sverige. Han talade också om socialdemokraterna som överger barrikaderna. Såsom varande vänsterpartist och hyllande också det utomparlamentariska arbetet och ganska ofta stående på barrikaderna vill jag påstå att det över huvud taget är ganska tomt på barrikaderna nu för tiden. Jag hade också varit gladare om Daniel Tarschys talat om att föra över pengar från vuxna friska människor med arbete och mycket hög lön till vuxna friska människor som har väldigt låg lön. Det finns ju en skillnad inte bara mellan sjuka och svaga utan även mellan rika och fattiga. Det pågår i dag en utveckling i Sverige som innebär att dessa gränser suddas ut. Försvaret för de svaga grupperna -- som enligt min uppfattning omfattar fler än dem som Daniel Tarschys inbegriper i begreppet det glömda Sverige -- håller på att urholkas på alla upptänkliga sätt. Jag vill påstå att de borgerliga partierna går i spetsen för detta. Tyvärr är inte heller regeringspartiet så dåligt på att delta. Det verkar också som om Daniel Tarschys skulle ha varit på bio och sett en valfilm i vilken det sägs att Sverige är fantastiskt. Det finns en klar tendens hos många att stämma in i en hallelujakör och säga att det är marknadsekonomierna som skall råda bot på de brister som ändå finns i det svenska samhället. Jag har naturligtvis mycket svårt att förstå detta. Om man tittar på de s.k. utvecklade marknadsekonomier som finns, företrädesvis i Västeuropa, kan man enligt min mening se att de sociala välfärdssystemen där inte är särskilt generella, och de ger inte heller ett sådant stöd till de svaga grupperna som ni säger er tala om. Där finns inte den omfördelningseffekt som ni säger er vilja uppnå. Jag har därför svårt att förstå varför ni tror att den ensidiga marknadskapitalism som ni förespråkar verkligen skulle ge det skyddet till svaga grupper. Det finns en blind tro på att en i traditionella termer mätt ekonomisk tillväxt automatiskt leder till att alla får det bättre. Internationellt men också i Sverige kan vi se att en ökad ekonomisk tillväxt, mätt i de traditionella termerna, inte alls automatiskt ger en bättre standard, en bättre omfördelning eller ett ökat skydd för svaga grupper. Tvärtom är det faktiskt så att klyftorna ökar. Även i dagens Sverige ökar klyftorna mellan dem som har det bra och dem som har det dåligt. Skyddet för svaga grupper försämras i själva verket. Löneskillnaderna ökar. Det finns en rad tendenser som går åt precis samma håll. Klyftorna i samhället ökar. Vi får en ganska välbeställd medelklass och en överklass, men människorna i det som man traditionellt kallar för underklass får det alltså sämre. Så ser det ut också i de marknadsekonomidominerade länder som man ofta anför som exempel på länder där socialpolitiken sköts på ett bra sätt.

Men det pågår en nedrustning och en diskussion om en annan finansiering, en diskussion om privatisering, ökande egenfinansiering, osv., som kommer att leda fram till att vi får ett differentierat utbud också inom vård och omsorg, om den politiken skulle få gehör. Det finns all anledning att vara mycket oroad för att den skall få det i det val som vi kommer fram till i september. Vi menar att det fortfarande behövs en stark motvikt till den kapitalistiska marknadsekonomin, som i sin tillväxtiver faktiskt ges ökad social utslagning. En ensidig ekonomisk tillväxt ger yrkesskador, hälsoproblem, missbruk, förtidspensioneringar, osv. Därför behövs det en motvikt till detta, en politisk motvikt och en motvikt i form av en offentlig sektor som generellt kan ges stöd till de grupper som annars blir utslagna. Det ekonomistiska och mycket resultatinriktade tänkande som i dag breder ut sig på alla områden inom vård och omsorg gör att man ser mer till kvantitet och kostnader än till kvalitet och välfärd. Jag tycker att det är oerhört tydligt inom den sociala sektorn, inte minst på socialtjänstens område. I dag kan vi ute på socialbyråerna se hur man sitter och räknar pengar. Man skall ha fram ett budgetunderlag, man skall ha budgetbeslut, och sedan skall man göra en budgetuppföljning. Många socialsekreterare är fullständigt överhopade av uppgifterna att på olika sätt räkna pengar. Innehållet i arbetet, möjligheten att vara ute på fältet, det förebyggande arbetet, det som enligt vad vi i socialutskottet på våra möten brukar vara väldigt överens om att man måste satsa på och som är det enda samhällsekonomiskt riktiga att satsa på, har man helt enkelt inte tid att utföra. Den skattereform som socialdemokraterna och folkpartiet kom överens om har dessutom bidragit till ett ökat bidragsberoende, till ökade köer för ekonomiskt bistånd på socialbyråerna. Flera talare före mig har talat om pensionärerna, och det talades mycket som det i går. Jag tror därför inte att vi behöver föra den debatten här i dag. Men vi måste kunna konstatera att det är beklämmande att det i dagens Sverige, med det relativa välstånd som vi har, skall vara nödvändigt för människor att gå på socialbyrån och vända ut och in inte bara på sina fickor utan också på sitt innersta för att få mat för dagen och för att kunna betala hyran. Det är ett fattigdomsbevis som är otidsenligt och oanständigt i det samhälle som Sverige i dag är. Jag kan inte se att den ekonomiska politik som i dag förs ändrar detta faktum. Det finns inte något parti som är villigt att se till att den sociala sektorn får mer pengar. Medlen skall omfördelas inom ramarna, säger man, vilket i praktiken har inneburit och innebär att man ute i kommuner och landsting tvingas att ställa nödvändiga serviceområden mot varandra: Kultur ställs mot fritid, fritid ställs mot socialvård, barnomsorg ställs mot teaterföreställningar och liknande. Det är en fullständigt absurd situation. Man har helt kommit bort från att socialpolitik och social omvårdnad väl ändå måste handla om att tillgodose människors behov och inte bara om att se till att siffrorna skall gå ihop på slutet! Vi har en växande andel äldre människor i vårt samhälle. Vi gör framsteg på sjukvårdens område. Skall vi vara tvungna att skära någon annanstans bara för att kunna tillgodose de växande behoven? Måste det ena behovet slå ut det andra? Det är ju en fullständigt vansinnig situation. Jag menar att vi måste fortsätta med omfördelningen, vi måste fortsätta att försvara det generella välfärdssystemet, och det måste innebära att de som har mer pengar måste vara med och betala till de växande behoven. Vi kan inte säga att vi skall lösa alla problem inom befintliga ramar. En social välfärd måste också innefatta mer än bara det man kan få på socialbyrån eller på sjukhuset. Förutom att vi vill ge nya pengar till vård och omsorgssektorn menar vi att man måste sätta stopp för nedskärningspolitiken. Man måste försvara samhällsservicen, också i glesbygd. Vi måste bygga ut kollektivtrafiken, vi måste satsa på förebyggande insatser för bättre folkhälsa, vi måste ha höjda pensioner för de pensionärer som har det sämst ställt. I stället för att skära ned den offentliga sektorn skall den enligt vår mening demokratiseras genom ökat inflytande för brukare och anställda. Det måste naturligtvis finnas alternativ och mångfald, men inte kommersialism och privatisering -- det är inte lösningen. Vi menar att alla barn har rätt till en bra barnomsorg, alla har rätt till tillgång till en bra skola, utbildning och kultur. De behoven skall inte ställas emot varandra. Vi behöver i dag en utbyggd vuxenutbildning. Vi behöver slå fast allas rätt till bra och avgiftsfri vård och omsorg. Alla måste kunna få en bra och billig bostad -- det är en social rättighet. Vi vill stärka den regionala demokratin genom att landstingen utvecklas till länsparlament, där många av de här frågorna också handläggs. Det är, menar vi från vänsterpartiet, frågor som handlar om social välfärd, som vi måste slå vakt om. Jag skulle vilja säga en del om internationaliseringen av ekonomin, eftersom jag förmodar att några av er kommer in på det. Jag skulle vilja fråga samtliga partier i den här debatten vad ni tror blir följden för det generella välfärdssystemet och den sociala sektorn av den EG-anpassning som vi nu genomför och ett eventuellt EG-medlemskap. Jag tycker mig nämligen kunna se en mycket oroande utveckling i och med att harmoniseringen av skatter och avgifter kommer att innebära att statens inkomster minskar med mellan 60 och 80 miljarder kronor per år. Eftersom den politiska majoriteten eventuellt -- det är jag inte riktigt säker på -- inte är beredd att ta in pengarna någon annanstans undrar jag: Vad kommer att hända med de generella välfärdssystemen? Är det meningen att vi skall anpassa de svenska systemen till det sätt att finansiera och hantera välfärdssystemen som man har inom EG-länderna? Då har vi, menar jag, gått över till ett annat system, som innebär att man får vård och omsorg utifrån hur mycket pengar man har i plånboken och inte utifrån varje människas rätt till en likvärdig vård och omsorg. Jag hoppas att det bara är de borgerliga partierna som uttalat står för det systemskiftet, och jag hoppas att vi kan komma i en situation där vi säger att det inte är värt att offra de generella trygghetssystemen för ett eventuellt inträde i EG, men det är någonting som vi får återkomma till i debatten. Med det här, fru talman, vill jag yrka bifall till reservation 4 och reservation 36. Jag står naturligtvis bakom samtliga reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till de båda.
Fru talman! Marknadsekonomin är inte mycket att hänga i granen, förstod jag av Gudrun Schyman. Frågan är då vad Gudrun Schyman skall hänga i granen. Vi anser att en offensiv socialpolitik måste förenas med en vital marknadsekonomi. Vänsterpartiets klassiska recept är att förena planekonomi med socialpolitik. Det blir efter hand varken planekonomi eller socialpolitik av det receptet. Offentlig misär kombinerad med privat misär blir resultatet av det politiska recept som Gudrun Schymans parti har förespråkat i 70 år. Det finns ingen grund för att bedriva en aktiv offensiv socialpolitik med en ekonomi i ruiner. Det är också svaret på den andra frågan om internationaliseringen. Om Sverige får en gradvis sämre ekonomi har vi inte möjligheter att infria våra löften till pensionärerna, att se till att äldreomsorgen blir bättre, att klara sjukvården, att se till att barnfamiljerna får barnomsorg och allt det andra vi vill uppnå. Därför vill vi sätta fart på Sveriges ekonomi. Vi vill föra en skattepolitik som medför att det lönar sig att arbeta och spara. Vi vill ha en utrikeshandelspolitik, ett medlemskap i EG, som skall stärka svensk ekonomi och därmed lägga grunden för ett bra välfärdssamhälle. Gudrun Schymans parti recept mot ruin även för socialpolitiken.

Fru talman! De råa kapitalistiska staterna i Västeuropa har alla en offentlig sektor som motsvarar mellan 35 och 50 % av BNP. De har alla ett skattetryck på mellan 35 och 50 % av BNP. De åstadkommer oändligt mycket mera av social välfärd och sociala förmåner än de länder som har prövat planekonomi. Detta bekräftar det jag sade, nämligen att marknadsekonomi i kombination med en offensiv social välfärdspolitik kan ge välstånd både privat och offentligt. Planekonomi, även i kombination med de högsta ambitioner, kan varken ge privat eller offentlig välfärd. Om socialpolitiken i dag har kollapsat i något område i Europa så är det i de länder där ekonomin har kollapsat. Det gäller de länder som har prövat vänsterpartiets recept under
Fru talman! Jag står visst på barrikaderna jag också. På de barrikaderna blir vi fler och fler. Vi har således inte den typen av problem. Gudrun Schyman frågar om vi verkligen kan lämna allt detta åt den fria konkurrensen. Jag tror att vi kan göra det till mycket stor del, eftersom man då får mångfald. Då blir det inte bara en enda lösning. Det tror jag är ett utomordentligt bra sätt. Det har också i praktiken visat sig att det är en möjlighet att stimulera det som ändå måste ske i offentlig regi så att det blir en utveckling även där. Jag tror samtidigt att det ligger väldigt mycket i vad Ulla Tillander sade tidigare, nämligen att det gäller att ta till vara alla goda resurser i samhället. Det tycker jag inte att vi gör i dag, och just därför bör vi satsa på något annat. Gudrun Schyman tog upp de råa kapitaliserna som man inte får släppa loss i vårt samhälle. Vilka är dessa råa kapitalister? Det är ett antal privata daghem, privata vårdhem, privata sjukhem och i mycket stor utsträckning frivilliga organisationer som i många fall utför ett mycket stort, betydelsefullt och ofta rent ideellt arbete. Det finns säkert de som missbrukar den här situationen. Det tror jag aldrig att man helt kan komma ifrån i ett samhälle. I de allra flesta fall utför de dock ett utomordentligt stort och betydelsefullt arbete. Det är inga råa kapitalister som sysslar med detta.

Fru talman! Jag tycker inte att man inte skall ta till vara alla goda krafter i samhället. Det var att dra mycket stora växlar på vad jag har sagt. Det är självklart att vi skall ta till vara alla goda krafter i samhället -- inte bara de som har pengar i plånboken, utan alla. Alla skall ha möjligheter att i olika forum få visa sina kvaliteter och bli tagna på allvar. Jag har inte en enda gång stått här och sagt att jag tycker att vi skall ha ett sådant ekonomiskt system som man har haft i något av de östeuropeiska länderna. Jag har faktiskt inte gjort det. Det finns inte en enda motion från vänsterpartiet där det sägs att vi skall ha planhushållning enligt östeuropeisk modell. Vi har ekonomiska motioner som jag tycker är mycket väl utvecklade, där vi utgår ifrån att vi lever i en marknadsekonomi. Vi vill dock ha politiska styrmedel för att föra över pengar från de som är rika till de som är fattiga, för att det uttrycka det mycket enkelt. Vi tycker att vi fortfarande behöver pengar till de behov som i dag inte är tillfredsställda, inte minst inom området vård och omsorg. Det är ett faktum -- det håller ni med om -- att det är mycket som inte fungerar i dag och att vårt sociala skyddsnät håller på att urholkas. Vi måste då kunna göra något åt det utan att för den skull bli beskyllda för att vi vill ha det som i Sovjet. Det är en debattnivå som möjligen börjar likna hur det låter i valrörelsens slut. Om socialpolitiken har kollapsat i de östeuropeiska länderna, beror det knappast enbart på att man hade en dålig ekonomi. Det var mycket annat som kollapsade där, eller hur? Man hade ett system som inte var särskilt utvecklat över huvud taget. Det faktum att socialpolitiken har kollapsat i så många av västvärldens länder nämns nästan aldrig. Det faktum att klyftorna inom de västeuropeiska länderna som tillhör EG ständigt ökar, att fattigdomen ökar och att situationen för ensamstående kvinnor och för ungdomar med arbetslöshet och utslagning är mycket bekymmersam och blir än värre, nämner ni inte heller. arbetslösheten ligger på ca 10 %, vilket vi i Sverige skulle anse vara en ren katastrof nämner ni inte heller. Vi måste väl ändå kunna komma fram till ett annat ekonomiskt system där det finns en högre mening än att man skall försöka snuva sin granne på så mycket pengar som möjligt.